Herr talman! Först ett par ord till herr Hamrin, som tog upp den internationella aspekten på narkotikaproblemet. Det finns fog för att göra det, eftersom narkotikaproblemet i hög grad är internationellt. Vi har också från regeringens sida sett det så, och våra insatser på det internationella fältet har varit mycket intensiva under de senare åren, det kan jag försäkra herr Hamrin. Jag skall gärna komma tillbaka till den saken i annat sammanhang, och herr Hamrin kan själv där ta initiativ — även om jag inte här skall uppfordra honom att framställa interpellationer. Hela komplexet om de internationella frågorna tarvar tid att behandla, och därför skall jag nu inte närmare gå in på det. Men jag kan försäkra att våra ansträngningar inom FNs narkotikakommission samt inom WHO och i andra sammanslutningar har varit intensiva och, låt mig tillägga det, i viss mån också framgångsrika. Jag kanske hinner återkomma till några punkter i den frågan senare. Sedan vill jag säga till fru Kristensson att narkotikaproblemet ju är ett svårt problem. Det undföll fru Kristensson en formulering med samma innebörd. Detta är sannerligen inga lätta saker! Jag tror också att man skall nalkas hela narkotikaproblemet med den attityden att det är en svår fråga. Och man kommer inte till rätta med svårigheterna med några patentmedel. Här finns den internationella aspekten, kontrollen ute och hemma, den uppsökande verksamheten, vårdfrågorna, upplysningsverksamheten, etc. Det är med andra ord ett mycket stort komplex. Jag skall inte gå in på alla avsnitt vilket kanske vore önskvärt i en mera fullständig redovisning, men jag skall beröra några eftersom fru Kristensson ställt en en hel rad konkreta frågor till mig. Fru Kristensson sade att man egentligen inte kan registrera några positiva resultat av de behandlingsformer och behandlingsmetoder vi har. Låt mig då säga att det dock är ett faktum att man från flera håll rapporterar relativt positiva behandlingsresultat. Enligt uppgifter från Solna—Sundbybergs arbetsgrupp mot läkemedelsmissbruk beträffande ett 100-tal ungdomar som gruppen haft kontakt med under minst ett år hade ett: 30-tal avbrutit missbruket och börjat arbeta eller studera, medan ett 25-tal minskat sin konsumtion och fått förbättrade sociala förhållanden. En efterundersökning beträffande 29 slumpmässigt utvalda ungdomar som vårdats under år 1968 vid Mariapolikliniken för avancerat narkotikamissbruk visar likartat resultat. 30 procent av dessa ungdomar hade slutat använda narkotika; de flesta hade varit narkotikafria över ett år. Ytterligare 30 procent hade helt slutat använda tyngre preparat. Vid Alfagårdens eftervårdshem vid Lillhagens sjukhus i Göteborg har en bedömning gjorts av 78 patienter som vårdats under tiden den 1 juli 1969 till den 1 december 1971, dvs. under den tid Alfagården varit i verksamhet. Positivt vårdresultat har nåtts beträffande hälften av dessa patienter. För 18 betecknas tillståndet som helt tillfredsställande. De är socialt verksamma och helt giftfria. För 21 av patienterna anges tillståndet vara tillfredsställande. Smärre återfall förekommer dock. Hälften av patienterna bedöms periodvis eller genomgående vara i dåligt tillstånd. Jag har framhållit i mitt interpellationssvar — och jag vill gärna upprepa det — att det inte är riktigt att kategoriskt påstå att det här rör sig om totala misslyckanden. Man skall, fru Kristensson, betänka att en mängd människor ändå här är engagerade i ett imponerande och mycket uppoffrande arbete. Jag tror ingalunda att de upplever sitt arbete — trots att det är hårt och svårt — som meningslöst. De resultat jag pekat på visar att man ändå når framgångar. När det gäller frågan om tvång eller frivillig vård vill jag gärna säga att jag inte utesluter att det kan finnas skäl att i ökad utsträckning använda de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen ger att ingripa med tvång mot narkotikamissbrukare. Men jag vill också varna för en övertro på tvångsmedel. Erfarenheterna från näraliggande områden har lärt oss att användning av tvång i stor skala inte är någon bra metod när det gäller att lösa vårdproblem av det här slaget. Vi vet ju att det när det är fråga om narkotikamissbrukare ofta i bakgrunden finns svåra både sociala och psykiska problem. Att hjälpa dessa människor kräver mer nyanserade åtgärder från samhällets sida. Socialstyrelsen arbetar med en vägledande information till huvudmännen, och en arbetsgrupp inom socialstyrelsen har tillsatts för en översyn av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. En rad åtgärder har också vidtagits under de år narkomanvårdskommittén arbetade. Åtgärder har även vidtagits sedan kommitténs slutbetänkande framlades. Det är icke riktigt att göra gällande att vi skulle ha varit passiva. Narkomanvårdskommittén avgav sitt slutbetänkande 1969. Som fru Kristensson vet innehåller det betänkandet en omfattande kartläggning av läget på narkotikaområdet och en diskussion om samhällets insatser i kampen mot narkotikamissbruket. Kommittén rekommenderade en rad olika ting: aktiva insatser på det internationella fältet, kontroll av läkemedelskonsumtionen, rättsvårdande insatser, utveckling av teknisktdiagnostiska metoder, fortsatt utbyggnad av forskningsarbetet och vårdresurserna. Nu säger fru Kristensson att ingenting har kommit ut av detta. Herr talman! Det finns anledning att i en debatt av detta slag ändå redovisa vad som gjorts. Låt mig mycket kort rekapitulera vad några huvudpunkter i narkomanvårdskommitténs förslag lett till: 1. Kommittén föreslog ett förstärkt internationellt samarbete. Regeringen har, som jag redan tidigare sagt, sett detta som en viktig uppgift, och Sverige stöder inom FN alla ansträngningar att öka och samordna FN-organens insatser i kampen mot narkotikamissbruket. Dessa har bl.a. resulterat i en ny konvention om psykotropa ämnen. Man kan väl säga att det var en insats från svensk sida. Vidare har ett svenskt förslag om samordnade polisinsatser accepterats av Interpol. På det nordiska planet pågår ett kontinuerligt samarbete mellan polis-, tulloch socialmyndigheter. 2. Kommittén rekommenderade skärpt kontroll av läkemedelskonsumtionen. Ett kontrollsystem har utarbetats, och socialstyrelsens resurser för ändamålet har förstärkts. Kontroll har vidare införts över försäljning av injektionssprutor och kanyler. 3. Kommittén föreslog vidare förstärkta rättsvårdande insatser. I enlighet med dessa intentioner har vi gjort lagen om sluten psykiatrisk vård till ett effektivt instrument för intagning av narkomaner till sluten vård. Vidare har vi skärpt straffen för narkotikabrott högst väsentligt. 4. Kommittén rekommenderade ökade insatser från polisens och tullens sida. På båda dessa områden har också insatserna förstärkts avsevärt, och det har rått en hög kontinuerlig aktivitet sedan 1968. 5. Efter kommitténs rekommendationer om utvecklande av teknisktdiagnostiska metoder har sådana utvecklats, och de medger nu en mycket förfinad kontroll av den enskilde missbrukaren under vårdtiden. 6. Kommittén underströk starkt behovet av upplysning. Särskilda medel har också anslagits för olika upplysningskampanjer. Socialstyrelsens delegation för hälsovårdsupplysning har fått vidgade ekonomiska ramar för upplysning i missbruksfrågor. 7. På forskningsområdet, som också uppmärksammades av kommittén, pågår frekvensstudier beträffande inkallade värnpliktiga samt inom fångvården. Frekvensstudier planeras även för andra områden såsom skolorna, universiteten och sjukvården. För samordning av forskningsinsatserna på narkotikaområdet planeras fyra nordiska symposier. 8. Kommitténs förslag beträffande vårdområdet har kommit till uttryck i propositionen 7 år 1968, där vårdansvaret och principen för vården har fastlagts. Inga avvikande meningar framkom då i riksdagen, och det skedde inte heller då vårdprinciperna bekräftades i propositionen 111 år 1969. Kommitténs förslag om en särskild uppsökande verksamhet på de orter där missbruket har större omfattning har resulterat i att sådan verksamhet nu finns på ett tiotal orter, bl.a. i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 9. Tillkomsten av samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk är att se — låt mig stryka under det — som ett uttryck för kommitténs princip om samordning av samhällets insatser. 10. Fler exempel skulle kunna anges på hur narkomanvårdskommitténs förslag och rekommendationer successivt har förverkligats och förverkligas. Självfallet kan man också finna förslag som väl inte har realiserats, men jag vågar ändå påstå att kommitténs riktlinjer har blivit utslagsgivande för samhällets narkomanvård. Skall vi inte kunna komma överens om, fru Kristensson, att vi i mycket stor utsträckning har följt upp narkomanvårdskommitténs rekommendationer? Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, sade jag inledningsvis. Jag har emellertid redan tagit tid i anspråk här för min replik, då jag ansett det angeläget att redovisa de åtgärder vi vidtagit. Åtskilliga frågor är under planering. Vi har t.ex. socialutredningen, som bl.a. har till uppgift att mycket ingående penetrera frågan om frivillighet och tvång och frågan om vårdprinciperna över huvud taget. Det är en utredning som vi väntar oss mycket av. Den är parlamentariskt sammansatt och den är engagerad i ett, som jag menar, utomordentligt viktigt arbete. Fru Kristensson gör allmänna påståenden. Hon säger att barnavårdsnämnderna etc. inte är effektiva. Föräldrarna får inte hjälp etc. Jag kan självfallet inte stå här i kammarens talarstol och tala för enskilda barnavårdsnämnder. Men jag vill nämna i sammanhanget som ett uttryck för barnavårdsnämndernas aktivitet, att en tredjedel av dem vi har intagna på ungdomsvårdsskolorna har haft narkotikabesvär. Det visar att barnavårdsnämnderna på denna punkt utan tvivel med mycket stor vaksamhet följer utvecklingen och även bedriver ett aktivt arbete. Jag vet inte varifrån fru Kristensson har fått uppgiften att antalet narkotikamissbrukare skulle fördubblas var 30:e månad, om jag förstod henne rätt. Erfarenheterna nu talar inte härför. Tvärtom har vi lyckligtvis haft en viss avtoning. De kraftfulla insatser som påbörjades 1968/69 har utan tvekan givit resultat. Herr talman! Jag skall stanna där. Jag vill gärna upprepa vad jag sade redan inledningsvis, nämligen att det gäller svåra frågor. De måste angripas på bred front med skiftande insatser. Låt oss inte ett ögonblick tro att vi kan lösa dem med några enkla grepp. Jag antar att inte heller fru Kristensson tror så. Men visst måste vi i alla avseenden anstränga oss. Visst måste vi försöka finna så långt som möjligt adekvata metoder och framgångslinjer.

Herr talman! Bara ett par ord till socialministern. Jag skall börja med de internationella frågorna. Herr socialministern säger att vi där i viss mån har varit framgångsrika. Ja, det har vi, på ett sätt. Men fortfarande är det ett faktum att inget enda europeiskt land ännu har ändrat sin lagstiftning i detta avseende. Fortfarande finns det ute i Europa personer som vi känner till namn och identitet och vilka vi vet är stordistributörer av narkotika och som tjänar stora pengar på att kasta våra ungdomar i fördärvet. Det hjälper inte att försöka lösa de internationella problemen så länge vi har så många narkomaner som vi har här i vårt land. I och med att vi har så många narkomaner här har vi nämligen en marknad för den illegala narkotikahandeln, och därmed blir Sverige ett attraktivt land att arbeta på. Det är därför som jag återigen påstår att vårdproblemen trots allt är det centrala. Sedan skulle jag vilja säga till herr Hamrin och till socialministern att jag kanske litet populärt talar om ”hårdare tag” — i varje fall är det vad tidningarna skriver när de behandlar min inställning. Vad jag försöker säga är att jag menar att man med ökad tvångsbehandling skall föra en human politik. Jag kan berätta för herr statsrådet att jag har ägnat mycken tid åt narkotikafrågan; jag har varit ute på olika sjukhus, och jag har talat med narkomaner, med deras föräldrar, med vårdare och med läkare för att verkligen få lära mig hur problemet fungerar. Narkomanerna säger själva till mig att de skulle ha önskat dels att de hade blivit omhändertagna på ett tidigare stadium, så att de inte hade hunnit så långt i utförsbacken, dels att de hade önskat att de hade blivit kvarhållna på sjukhuset mot sin vilja därför att de vet att även om de säger att de vill komma ut, så klarar de inte detta. Herr statsrådet tycker att jag kommer med allmänna påståenden. Det kanske jag gör. Men jag grundar mina påståenden på kontakter med oändligt många människor som har en skrämmande verklighet inför ögonen, på kontakter med föräldrar som icke kan få något som helst stöd i sin kamp för sina ungdomar och som berättar att barnavårdsnämnderna inte vill ta hand om deras barn, ifall ungdomarna inte väljer ett frivilligt omhändertagande — men det väljer inte unga narkomaner när de har kommit långt ner i utförsbacken, som jag sade förut. Jag skulle på tal om herr statsrådets statistik från olika öppna behandlingsformer också vilja säga att man bör skilja mellan narkotikamissbrukare och narkomaner. Narkomaner är de som verkligen har drabbats av sjukdomen, medan narkotikamissbrukare är de som har prövat på narkotika men som ändå har en chans att frivilligt komma ifrån narkotikaberoendet. Jag talar här om etablerade narkomaner och om vården av dem. Jag delar helt herr Hamrins uppfattning, att efter en första period av effektiv vård — vi kanske har något olika uppfattningar om vad som menas med effektiv vård, men jag menar alltså ett ökat tvångsomhändertagande — måste följa en lång eftervårdsperiod, då det gäller att finna en bra miljö för pojken eller flickan att komma tillbaka till. Jag tror däremot inte att det hjälper att de bara har någon att hålla i handen och någon som ger dem litet mat och sådant under det första stadiet, utan det behövs också adekvata vårdmetoder. Därvidlag saknar jag tyvärr förståelse hos socialministern för vad problemet verkligen gäller, och jag beklagar det. Sedan ett par ord om narkomanvårdskommitténs betänkande. Alla de punkter som herr statsrådet läste upp var faktiskt ett uppräknande av regeringens eget tiopunktsprogram, som presenterades strax innan — eller några månader innan — narkomanvårdskommitténs betänkande lades fram. Därför menar jag fortfarande att kommittébetänkandet inte har föranlett några åtgärder som så att säga inte redan var vidtagna. Riksdagen har i varje fall inte fått någon redovisning av betänkandet, och det har inte föranlett några beslut här i kammaren. Jag förstår att statsrådet besvarade min fråga om en parlamentarisk kommitté genom att hänvisa till socialutredningen. Jag tycker att det skulle vara djupt olyckligt om den akuta och väsentliga frågan om narkomanvården skulle hamna i den jättelika socialutredningen, därför att då kan vi få ytterligare en utredning på vilken vi kan hänga upp våra ursäkter för att vi inte vidtar andra åtgärder. Jag skulle alltså vilja vidhålla mitt önskemål om att vi får en separat parlamentarisk kommitté, som kan ta sig an dessa väsentliga frågor.
Herr talman! I fråga om den parlamentariska utredningen vill jag bara säga följande: Här har fru Kristensson pläderat för hårdare tag och såvitt jag förstår ökade tvångsmetoder. Men frågan om frivillighet och tvång etc. tillhör de uppgifter som den parlamentariska socialutredningen har att pröva. Hårdare tag, fru Kristensson. Vi har tagit hårdare tag mot dem som profiterar på narkotikamissbruket. Vi har skärpt den internationella kontrollen, vi har skärpt straffsatserna osv. Där behövs det hårda tag, och det arbetet kommer vi också att fullfölja. Vi skulle emellertid diskutera vårdfrågorna här i dag. Där har jag haft anledning att redovisa att vi har följt upp narkomanvårdskommitténs rekommendationer. Huvudmännen på vårdsidan har här att så långt möjligt tillse att vården följer de allmänna riktlinjerna. Jag har nämnt att socialstyrelsen kommer att ytterligare konkretisera dessa frågor. Narkotikaproblemet i vårt land når säkert inte sin lösning genom att man enbart talar om hårdare tag och dylika ting. Problemet måste angripas genom insatser på framför allt det förebyggande planet. Då är man, fru Kristensson, inne på ett område som vi väl inte hinner diskutera i kväll här, nämligen frågan om de förebyggande socialpolitiska åtgärder na, som kommer i centrum därför att vi vet att många av dem som är missbrukare ofta befinner sig i besvärliga sociala situationer. Fru Kristensson började sin replik med att efterlysa insatser ute i Europa. Jag vill upplysningsvis nämna till fru Kristensson att vi under en följd av år även bilateralt sökt åstadkomma insatser. Vi har haft dylika kontakter med exempelvis Västtyskland, Holland och Italien för att bringa en rad frågor under bättre kontroll. Vi har alltså därvidlag inte varit passiva. Herr talman! Jag skall stanna där. Avslutningsvis vill jag bara säga att debatten här gällde vårdsidan, men som alltid när vi diskuterar narkotikaproblem kommer den mycket snabbt ut på vida fält. Jag vill gärna understryka att vårdsidan är utomordentligt väsentlig och att vi söker finna vägar fram till så effektiva och adekvata metoder som möjligt.
Herr talman! Eftersom andra statsråd väntar på att få läsa upp sina interpellationssvar skall jag fatta mig mycket kort. Anledningen till att jag vill varna för att man låter socialutredningen arbeta med den här frågan är för det första att när den tillsattes för, jag vill minnas, två år sedan sade man att det var ett arbete som skulle ta tio år. Skall vi vänta på ett resultat under så lång tid? För det andra tror jag det vore felaktigt att låta socialutredningen behandla frågan, eftersom man måste se och bedöma vården av narkomaner på ett annat sätt än vårdproblemen i allmänhet. Vi har i allmänhet den inställningen att största möjliga frihet skall ges vid vård åv olika slag, men jag har försökt förklara varför detta inte går när det gäller narkomanvård. Inte minst tyder utvecklingen på det. Därför är det djupt olyckligt att blanda ihop båda dessa vårdfilosofier i en utredning som dessutom kommer att ta så lång tid.
Herr talman! Jag skall bara lämna en kort upplysning. Vi räknar med att socialutredningen redan nästa år skall komma med ett viktigt principbetänkande om bl.a. målsättningar och principer för den framtida socialvården.

Luftfartsverket har därefter omhänderhaft driften och förvaltningen av flygplatsen. Enligt det avtal som låg till grund för överlåtelsen förbinder sig staden att inte vidta åtgärder, varigenom statens utnyttjande av flygplatsen fördyras eller försvåras. Staten förklarar sig å sin sida vilja beakta stadens intresse av att Bromma flygplats kommer till användning i en omfattning, som är förenlig med ett rationellt ordnande av flygtrafiken. Avtalet godkändes av 1946 års riksdag. Samma år beslöt vidare riksdagen om anläggande av en storflygplats vid Halmsjön, nuvarande Arlanda. Därvid utgick man från att Bromma flygplats fortfarande skulle utnyttjas för den inrikes och en stor del av den europeiska trafiken, medan Halmsjön i huvudsak skulle trafikeras av de nyare och tyngre flygplan som man väntade skulle sättas in på interkontinentala router. Arbetena på storflygplatsen igångsattes år 1947 men avstannade efter några år. Sedan flygbolagen i mitten av 1950-talet börjat planera anskaffning av tunga fyrmotoriga jetflygplan beslöt 1957 års riksdag att arbetena på storflygplatsen skulle återupptas. Det förutsattes att till denna nya flygplats skulle överflyttas i huvudsak all SAS:s trafik med undantag av inrikes trafik och internordisk trafik av lokal karaktär, som förutsattes ligga kvar på Bromma.

Linjeflyg som stannade kvar på Bromma kunde sålunda inte vid denna tidpunkt fullfölja sina planer på nyanskaffning av flygmateriel. Företaget har emellertid ansett det driftekonomiskt nödvändigt att successivt ersätta den nuvarande flottan av kolvmotorflygplanet Convair Metropolitan med moderna jetflygplan. Linjeflyg har därför lagt ner ett omfattande arbete på att finna en ny, inte minst från miljösynpunkt lämplig flygplanstyp. Företaget har därvid funnit att det holländska jetflygplanet Fokker F-28 bäst uppfyller dagens miljökrav och jämsides med låga ljudvärden tillgodoser tidsenliga anspråk på teknisk standard, storlek, fart och driftekonomi. När det gäller trafiksituationen på Bromma kan erinras om att SAS:s överflyttning av sin trafik till Arlanda innebar att mellan åren 1969 och 1970 antalet ankommande och avresande passagerare i linjefart minskade med 31 procent och antalet flygplansrörelser i linjefart med 17 procent. I sammanhanget förtjänar vidare uppmärksammas den fördelning som råder mellan olika trafikslag på Bromma. År 1970 svarade trafiken med tunga flygplan — linjefart och charter — för endast 23 procent av det totala antalet flygplansrörelser per dag, medan motsvarande siffra för det lättare flyget — det s.k. allmänflyget — var 77 procent. Uttryckt i antalet flygplansrörelser svarar angivna tal mot 77 respektive 255 per dag. Sett över den senaste femårsperioden har vidare ökningen av tunga flygplansrörelser endast varit ca 8 procent, medan den lätta flygverksamheten ökat med drygt 80 procent. Flygplanstyperna i den tunga trafiken har i stort sett inte förändrats sedan år 1965. Nu som förr används huvudsakligen propellerflygplanet Convair Metropolitan i den inrikes linjefarten. Mot den här bakgrunden är det inte troligt att den tunga trafiken inneburit ökade olägenheter för Brommas omgivningar. Det finns större anledning att tro, att det är den ökade flygfrekvensen med lätta flygplan som kommit att bli en irritationskälla. Luftfartsverket håller också på att överväga de problem som den starkt växande lätta trafiken skapar såväl i trafikavvecklingshänseende som från bullersynpunkt. Dessa överväganden innefattar även möjligheterna att överföra en större del av den lätta trafiken till annan plats. I fråga om Bromma som terminal för en betydande del av det reguljära inrikesflyget kan konstateras, att flygplatsen genom sin närhet till de centrala delarna av Stockholm erbjuder betydande fördelar för trafikanterna. För dessa är det i många fall fråga om dagsresor, där man vill komma fram och tillbaka samma dag och samtidigt ha rimlig tid för att uträtta de ärenden som föranlett resan. Långa tider för terminaltransporterna kan i sådana fall innebära icke oväsentliga olägenheter. Förekomsten av sådana kan också påverka trafikanternas val av färdsätt och därmed hämma inrikesflygets utveckling och dess möjligheter att ge en fullgod trafikservice. En avveckling av Bromma flygplats sammanhänger därför nära med möjligheterna att finna ett alternativt läge för en inrikesflygplats, vilket tillgodser de olika trafikmässiga, stadsplanemässiga, miljömässiga och andra krav som måste ställas på en sådan flygplats. Jag vill i sammanhanget erinra om den utredning, som i januari 1969 tillsattes av dåvarande KSL för långsiktig planering av Storstockholms flygfältsfrågor. Utredningen redovisade i juli 1971 resultatet av sina överväganden i en slutrapport. Utredningen hade inventerat olika möjliga flygplatslägen. Efter gallring hade man kommit fram till fyra alternativa lägen, som mera ingående hade granskats. Det var Rydbo, Skå-Edeby, Ekerö och Tullinge. Dessa platser bedömdes emellertid av olika skäl inte vara lämpliga, och utredningens slutsats blev, att det inom den förutsatta geografiska ramen inte varit möjligt att finna ett läge för en ny flygplats i första hand avsedd för inrikestrafik. När det gäller Arlanda kommer denna flygplats under överskådlig tid att ha terminaltider som är besvärande från inrikesflygets synpunkt. Dessutom har man som bekant här allvarliga kapacitetsproblem redan med hänsyn till utrikesflyget, för vilkas lösning det kommer att krävas betydande insatser från såväl staten som berörda kommuner. Enligt uppgift kommer flygplatsproblemen att ägnas fortsatt uppmärksamhet inom ramen för regionens markanvändningsplanering. Mot denna bakgrund har man uppenbarligen för ytterligare ett antal år att räkna med Bromma som knutpunkt för huvuddelen av den reguljära inrikestrafiken. I fråga om utnyttjandet av Bromma flygplats gäller givetvis att det skall ske i former som i all möjlig mån beaktar de miljömässiga aspekterna. Jag förutsätter att sådan hänsyn kommer att tas, när luftfartsverket nu har att pröva Linjeflygs ansökan att under en försöksperiod om två och ett halvt år få använda flygplanet Fokker F-28 i reguljär inrikes trafik. Ärendet remissbehandlas för närvarande av luftfartsverket. Om vad som kan bli resultatet av verkets prövning kan givetvis ingenting nu sägas. Avslutningsvis vill jag dock allmänt framhålla, att det vid behandlingen av frågan om inrikesflyget på Bromma gäller att fatta beslut på grundval av en samlad bedömning av de olika intressen och faktorer som har betydelse i sammanhanget. Det gäller sålunda bl.a. att på en gång beakta de rimliga miljökrav som berörda delar av Stockholmsregionen kan ställa och samtidigt ta hänsyn till de regionalpolitiska krav på effektiva och snabba flygförbindelser med Stockholmsområdet som landet i övrigt har.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Norling för att min interpellation besvarats. Det är ett svar nedskrivet i en anda av förståelse för de problem som i nuläget är förknippade med Bromma flygplats. Men det är samtidigt ett svar utan de rejäla besked som jag begärt. Vad jag saknar mest är statsrådets mening, om han delar i princip det krav på en avveckling av Bromma flygplats som bl.a. Stockholms arbetarekommuns representantskap enhälligt uttalat sig för. Finns det — eller finns det inte - någon mer uttalad koppling i fråga om inställningen till Brommafältets framtid mellan Stockholms arbetarekommun och kommunikationsministern? Det märkliga med Bromma flygplats är att flygtrafiken där ånyo har hamnat i debattens centrum. Det som inträffade åren 1968 och 1969 borde eljest varit motiv nog för en planmässig avveckling av flygplatsen. Jag tänker närmast på den i det närmaste totala opinion bland befolkningen i områdena kring flygplatsen som växte fram när SAS och Linjeflyg — kraftigt sekunderade av luftfartsverket — under sommaren 1968 begärde att få trafikera inrikeslinjerna med jetplanet DC 9—20. Den gången sade regeringen Erlander ett tvärt nej till framställningen. Samma händelse upprepades 1969 då flygföretaget Falconair begärde att få trafikera Bromma för chartertrafik på utlandet. Även denna gång tvingades regeringen ingripa. Vid det senare tillfället fick den då nye kommunikationsministern Bengt Norling kontakt med Brommaproblemet. Med den händelse som borde definitivt ha klippt av alla resonemang om Brommafältets lämplighet som inrikesflygplats var den tragiska olyckan den 4 december 1969 då två unga flygare förolyckades efter det att planet — en jet Commander — störtat i Wasabröds byggnad intill Ulvsundavägen. De uttalanden som då gjordes borde verkligen ha varit förpliktigande för myndigheterna. Jag tänker inte främst på de synpunkter som vid tillfället framfördes av enskilda personer. Opinionen bland den berörda befolkningen är så grundmurad att någon tvekan om inställningen inte märks. Men när piloterna säger ifrån bör myndigheterna lyssna. Sjunde partikretsen har i ett flygblad påmint om ett uttalande i Expressen som gjordes av basen för Pilotföreningen Harry Mogren efter flyghaveriet och där det klart sägs ifrån att en flygplats inte bör ligga mitt inne i en sådan bebyggelse. Jag känner piloter som anser att Bromma är en av de trafikfarligaste flygplatser som finns. Men det är med Bromma flygplats som med galten Särimner, som ju i Valhall serverades till måltid varje kväll men morgonen efter var lika pigg och nyter igen. Det är samma sak med Bromma. Gång på gång står det klart att man inte kan fortsätta med en flygplats mitt inne i en bebyggelse bestående av näraliggande industrier, sjukhus, skolor och bostäder. Men kort tid efteråt är debatten om en utbyggnad av flygfältet eller införandet av nya plantyper åter i full gång. Och ständigt glömmer man bort att problemet Bromma inte är ett kommunikationsproblem utan en av vår tids största miljöfrågor i Storstockholmsområdet. Ur strikt företagsekonomisk synpunkt, förstärkt med den aktivitet som utövas av luftfartsverkets tekniker och teknokrater och baserad på de resandes bekvämlighet, kan jag till nöds förstå den aktivitet som förekommer i kampanjen ”Rädda Bromma”. Om den samlade opinionens röster inte kan tränga fram till beslutsfattarna, går det utmärkt att lyssna på hälsovårdsnämnden i Stockholm som under årens lopp har måst göra ständiga ingripanden och förelägganden för att hålla de sanitära olägenheterna från flyget under kontroll. Jag kan i det sammanhanget åter knyta an till interpellationssvaret. Statsrådet Norling säger att Linjeflyg ansett det driftekonomiskt nödvändigt att ersätta den nuvarande plantypen med moderna jetplan. Därvid har Linjeflyg i Fokker F-28 funnit ett jetplan som bäst uppfyller dagens miljökrav och jämsides med låga ljudvärden tillgodoser tidsenliga anspråk på teknisk standard, storlek, fart och driftekonomi. Min första kommentar till denna beskrivning är den att även om Fokker F-28 — och jag påminner om att det är Linjeflygs mening som statsrådet återger — bäst tillgodoser dagens miljökrav, är det inte så alldeles tvärsäkert att man uppfyller dessa krav. Det vet vi inte förrän provflygningar har utförts, och en sådan är utsatt att äga rum i morgon, onsdagen den 15 december på förmiddagen. Det är alltså viktigt att vi tills vidare låter påståendet vara förankrat i Linjeflyg och inte gör det till en allmän mening förrän proven från morgondagens försöksflygningar har bedömts. Men det faktum att Linjeflyg har delat ut en informativ trycksak till samtliga hushåll i Västerort och på en skiss ritat upp en bullermatta som skulle innebära fördelar i området har gett mig anledning att i dag på morgonen ta kontakt med överingenjör Einar Lindström i Stockholms hälsovårdsförvaltning. Dennes kunskaper på området kan inte ifrågasättas, och min fråga till honom var om de 85 decibel som Linjeflyg angett mera var en lämplig anpassning till företagets intressen än till de erfarenheter som hälsovårdsförvaltningen har på detta område. Svaret på min fråga blev att det finns inga fastställda normer för vilket buller som kan accepteras. Man kan däremot pejla in det på två vägar. Man kan utgå från den inomhusljudnivå, som normalt brukar anses vara acceptabel, dvs. 30 å 35 decibel. Detta motsvarar en bullernivå utanför fönstret på 50 å 60 decibel. Inom flyget — och det gäller också luftfartsverket — brukar man använda den s.k. bullergränsen som norm för bullermätningen och som innebär, att ca 20 procent av människorna blir svårt störda av bullret. Den kritiska bullergränsen för Bromma ligger på 70 å 75 decibel. Om man ser dessa normer i förhållande till det decibeltal, som Linjeflyg angett på sin skiss, så skulle bullermattan få en klart större omfattning. Redan på den nämnda bullerskissen från Linjeflyg finns en utbuktning vid flygfältets mitt, som innebär en klar försämring för de människor som bor i centrala Bromma och i Mariehäll—Bällsta. Är det inte ett väl högt pris att betala för den tekniska utvecklingen om den skall köpas till priset av en försämrad hälsa och miljö för redan förut hårt prövade människor intill flygplatsen? Av svaret framgår vidare, att statsrådet Norling hyser stor tilltro till luftfartsverkets förmåga att lätta på trycket på Bromma flygplats genom verkets avsikt att överföra den lättare trafiken till annan plats. Vilken annan plats som avses gavs det inga antydningar om i interpellationssvaret. Jag kan förstå den försiktigheten, även om det inte finns så mycket att välja på. De flygplatser som kan komma i fråga är Barkarby, Tullinge och Skå—Edeby. Vi får väl så småningom besked om hur luftfartsverket ämnar fördela det buller och de avgaser som nu finns hos allmänflyget på Bromma och leda över denna verksamhet till nya kommuner. Det skall bli intressant att studera den reaktion, som uppstår vid en sådan förflyttningsprocess. Enligt denna uppläggning skulle det efter allmänflygets avflyttning på Bromma återstå ca 20 procents flygaktivitet i Linjeflygs regi med i anspråktagande av det moderna jetflygplanet Fokker F-28. Följdfrågan blir då omedelbart : Varför flyttas inte också dessa 20 procent över till Arlanda, vars flygplats lär ha kapacitet för denna påspädning? Eller varför inte börja en snabb utbyggnad av Arlanda så att Linjeflygs aktiviteter kan placeras där? Det måste väl rimligen ligga någon planmässig tanke bakom flygets utveckling i Storstockholmsområdet, eller finns det fog för påståendena att SAS och Linjeflyg har svårt att samsas på samma flygplats? I så fall är det på tiden att vi får en samlad översyn av företagens struktur. Vi kan i varje fall inte bevara Bromma av det skälet att vi har två företagsformer, som inte är nutidsmässigt anpassade till de krav som man ställer på moderna företag. Jag håller i varje fall statsrådet Norling räkning för att han i fråga om Arlanda flygplats inte tar till det argument som jag har hört åtskilliga gånger, nämligen att åksträckan Arlanda—Stockholm är för lång för att tillgodose nutidskraven. I själva verket ligger ju Arlanda ca 30 minuters åktid från Stockholm, och även mätt med internationella mått är det en acceptabel sträcka. Det får vara litet måtta på de krav som flygbolag och deras passagerare ställer på samhället. Det har, herr talman, sagts i debatten för bibehållande av Bromma flygplats att denna flygplats har ett riksintresse. Jag medger gärna att denna story är skickligt uppbyggd.

Det är således det övriga Sverige som trycker på. Stockholm får ta hänsyn till affärsmännens och glesbygdens intressen och bevara Bromma, hette det så vackert i den Linjeflyg-produkt som landshövdingarna i form av en skrivelse överlämnade till kommunikationsministern. Jag har studerat denna skrivelse, och i den står inte ett enda ord om den konflikt mellan teknik och miljö som Bromma flygplats utgör. Inte någonting om arbetsplatsernas miljö. Ingenting om de personskador som bevisligen kan uppstå vid upprepade svåra bullerstörningar och som är det dominerande problemet för tusentals människor i området.

De skulle också få träffa mammor som ofta måste ge sina småbarn sömnmedel för att barnen inte skall vakna upp när nattflygningarna gör sig påminda eller höra vittnesbörd om den besvärande nervositet som bevisligen uppkommer hos barn som leker i områdena intill flygplatsen. Det finns många — ibland verkligt tragiska — varianter på den folksjukdom som de växande bullerstörningarna leder till. Ställer verkligen dessa människor för stora krav på samhället när de begär en boende-, arbetsplatsoch områdesmiljö som är acceptabel? Om vi ger oss tid att lyssna på den medicinska sakkunskapen så får vi veta vilket gissel som bullerstörningar utgör. Inte endast för människor utan också för djur. Varje år får staten utbetala ersättningar till minkfarmare i Skåne och Blekinge för de skador som uppstår vid militära överflygningar. För några år sedan gick en notis genom världspressen som berättade om de två thailändska elefanter som kommit till djurparken i Windsor, England, och som måste förses med hörselskydd, därför att de var tvingade att vistas i närheten av en jetflygplats. Är det en sådan utveckling vi har att, i jetplanens regi, möta i framtiden, då är det lönlöst prat med varje slag av miljöaktivitet.

Jag kan inte invända något mot de formuleringar som statsrådet här använder, men jag vill oförbehållsamt påstå att luftfartsverkets ställningstagande i realiteten redan är klart. Med hänsyn till de uttalanden som har gjorts av framstående företrädare för luftfartsverket och verkets tidigare agerande efter framställningar om jetflyg på Brommafältet torde slutsatsen vara helt klar. Luftfartsverket är för jetflyg på Bromma och tillhör den aktivistgrupp som mest envetet och ihärdigt har arbetat efter den målsättningen. Jag vet inte om statsrådet Norling är intresserad av vadhållning, och det är kanske inte heller så lämpligt att föreslå en sådan här i dag, men i så fall skulle jag vara beredd att sätta emot statsrådet. Jag talar nämligen om luftfartsverket efter fleråriga studier av dess verksamhet rörande Bromma flygplats och med de erfarenheter vi har vunnit av dessa iakttagelser under årens lopp. Med de farhågor som jag här uttalat kommer frågan att få avgöras av regeringen, och så som frågan har presenterats kan den uppgiften bli en svår nöt att knäcka. Positionerna är låsta. Och att jettrafik och en acceptabel miljö inte kan förenas har jag försökt att klargöra i detta inlägg. Men att mitt inlägg präglats av oro för det nya i situationen kring Brommafältet har jag inte gjort några försök att dölja. Så till sist, herr talman! Det skulle inte behöva uppkomma nationella motsättningar om vikten av ett närbeläget flygfält i Stockholmsregionen, om man Över lag gjorde sig besväret att väga in nutida miljökrav vid bedömningen. Men de ledande opinionsgrupperna har fixerat sig på Bromma flygplats och, liksom luftfartsverket och Linjeflyg, därvid valt att ta en direkt konfrontation med människorna som bor och arbetar i området. I normalfallet har naturligtvis Stockholm ett lika stort intresse av en flygkommunikation med det övriga landet som invånarna där har för snabba förbindelser med huvudstaden. I och med fastlåsningen vid Bromma har man också kommit på kollisionskurs med den handlingslinje som utvecklats av Stockholms arbetarekommun och som, såvitt jag vet, har stor sympati och förankring även inom andra politiska grupper i Stockholmsområdet. Lyckas regeringen hitta bevekelsegrunder denna gång för jettrafik på Bromma fruktar jag att vi hamnar i en olöslig konflikt. Så mycket är emellertid klart att bekämpandet av jetplanen på Bromma och arbetet för en avveckling av flygplatsen kommer att fullföljas så långt ske kan inom ramen för våra legala möjligheter. Kanske jag kan illustrera denna motståndsvilja med två exempel. Först lånar jag de ord som labourledaren Harold Wilson nyligen yttrade i underhuset, när parlamentet röstade in England i EEC. Då sade han att detta är inte slutet, det är bara början. Det omdömet gäller också kampen för ett flygfritt Bromma.

Herr talman! Jag tänker inte vare sig citera några utländska politiker eller än mindre ge mig tillbaks i krigshistorien utan håller mig i min replik kring Bromma och de svenska flygplatsförhållandena. Jag tänker försöka svara på de fyra frågor som jag uppfattade att herr Lindkvist ställde. Den första frågan var om inte tiden, som han sagt i sin interpellation, vore inne att tillmötesgå det krav som man ställde i interpellationen, nämligen att fatta beslut om att avvecka Bromma flygplats. Jag vill än en gång understryka att så länge man inte kunnat finna ett lämpligt alternativt läge för en inrikesflygplats, saknas förutsättningar för att fatta något principbeslut av den innebörd som herr Lindkvist åsyftar, dvs. att Bromma flygplats skall avvecklas. Det är inte bara en fråga om att flytta bort flygplatsen så att Västerledsborna blir av med den. Någonstans inom regionen måste ju inrikesflygplatsen ligga, och det skall rimligen vara ett läge som på ett bättre sätt än Bromma kan tillgodose både kravet på tillräckligt korta tider för terminaltransporter och kravet på att inte skapa oacceptabla störningar i den nya omgivningen. Detta är således inte bara en fråga om att låta intressen i en stadsdel leda till att man skapar större problem på annat håll. Herr Lindkvists andra fråga gällde hanterandet av Bromma och jettrafiken tidigare. Från denna utgångspunkt förde han ett miljöresonemang som jag i och för sig kan respektera, men det ledde fram till slutsatser som gör att jag ändå har anledning att svara något. När det gäller de miljöproblem som är förknippade med flygtrafiken på Bromma, vill jag erinra om hur verksamheten fortlöpande följts upp i syfte att flygplatsen skall kunna drivas på ett sätt som kan tillgodose allmänhetens rimliga miljökrav. Ett exempel, som herr Lindkvist själv tog upp, är ju när regeringen hösten 1969 sade nej till SAS:s och Linjeflygs begäran om att få sätta in DC-9 21 i inrikestrafik på Bromma. Det flygplanets bulleregenskaper kunde inte godtas av hänsyn till Brommas omgivningar. Men beslutet innebar inte i sig ett nej till jettrafik över huvud taget. Linjeflyg, som fortsatt sin verksamhet på Bromma, har naturligtvis haft ett fortlöpande intresse av att följa med i utvecklingen för att kunna erbjuda en fullgod trafikservice och samtidigt hålla nere driftkostnaderna. Företaget har därför lagt ned ett stort arbete på att finna ett modernt, snabbt flygplan som tillgodoser de driftekonomiska kraven och servicekraven men som ändå kan accepteras från miljösynpunkt. Det har uppgivits för mig att det nya planet inte bara är mindre bullerstörande än DC-9 21 utan även mindre störande än företagets nuvarande Metropolitanplan. Det har exempelvis nämnts för mig att bullermattans yta vid 85 dBA för F-28 är 53 procent av Metropolitans bullermatteyta och endast 43 procent av DC-9:s. En undersökning från 1970 visar enligt uppgift att vid 95 dBA ca 1 800 personer i närheten av Bromma flygplats berörs av DC-9:s ljud, ca 1 100 personer av Metropolitanplanets men endast ca 500 av F-28:s. Detta är som sagt uppgifter som har lämnats mig och jag drar inte några vidare slutsatser av dem i dag. Det ligger alltså i detta inte någon värdering från min sida av vad som kan vara acceptabelt. Det ankommer på luftfartsverket att ingående pröva Linjeflygs ansökan som avser försöksverksamhet under två och ett halvt år, med beaktande av alla inverkande faktorer och då även miljöaspekterna. Herr Lindkvist säger att Bromma inte är ett kommunikationsproblem utan ett miljöproblem. Jag tycker nog ändå att det är viktigt att man vidgar perspektivet litet och inte behandlar frågan om Bromma flygplats bara som en fråga av lokal karaktär, för det är den långtifrån. Frågan om en effektivt fungerande inrikesflygplats har inte bara intresse för Stockholmsregionen utan för landet i dess helhet. Behovet av en effektivt fungerande transportapparat är uppenbart om man skall klara de krav på befolknings-, bebyggelseoch näringsutveckling som ställs. Särskild betydelse får givetvis frågan om snabba och rationella flygförbindelser i ett läge där man inom olika partier är överens om nödvändigheten av att skapa förutsättningar för en balanserad regionalpolitisk utveckling i olika delar av landet. En sådan utveckling innebär en successivt ökad decentralisering av aktiviteter som för att de skall kunna bedrivas effektivt kräver goda kontakter med statliga myndigheter, andra företag och avsättningsmarknader. Att möjligheter då också måste finnas till snabba överdagenresor till Stockholm bör vara helt klart. Men jag skyndar mig även här att lägga in brasklappen att detta inte får missförstås så att jag anser att en flygplats omgivning skall bli något slags offer för vidare nationella intressen genom att utsättas för oacceptabla störningar — givetvis inte. Men det är inte heller detta som det är fråga om. Alla rimliga hänsyn skall tas till miljöaspekterna, både när det gäller Bromma och när det gäller flygplatser på andra håll i landet. Vad jag uppfattade som herr Lindkvists fjärde fråga var: Varför nu inte flytta alltihop till Arlanda? Som jag har sagt i mitt interpellationssvar har vi för närvarande utomordentligt besvärande kapacitetsproblem på Arlanda, som det kommer att ta flera år att lösa redan med hänsyn till utrikesflyget. Vad som är tänkbart på viss sikt i fråga om Arlanda är det för närvarande omöjligt att yttra sig om. Olika alternativ diskuteras när det gäller den fortsatta utformningen av den flygplatsen och dess bansystem. Det är inte aktuellt att nu ta ställning till den frågan, men det kan konstateras att vissa av de förslag som förekommer i debatten om den fortsatta utformningen av bansystem m.m. kan få återverkningar på så sätt att Arlanda når en kapacitetsgräns tidigare än man eljest haft anledning att räkna med. Att under sådana förhållanden tala om Arlanda som en möjlighet för inrikesflyget under, låt mig säga, den närmaste tioårsperioden är knappast rimligt. Oberoende av det kan också sägas att en flyttning till Arlanda av hela det svenska inrikesflyget skulle kräva snabbare kommunikationssystem mellan flygplatsen och de centrala delarna av Stockholm. Som en sammanfattning av vad jag nu har sagt kan jag framhålla, att det här inte primärt är en fråga om jet eller inte på Bromma. Det viktigaste, som jag ser det, är ju att få fram flygplanstyper som oberoende av om de är propellerdrivna eller jetdrivna ger de största fördelarna, bl.a. i bullerhänseende.
Herr talman! Jag hinner inte under de här minuterna gå in på de frågor som statsrådet Norling berörde. Jag kan allmänt säga om det senaste inlägget att de åsikter vi företräder har kommit längre ifrån varandra än de var i våra första debattinlägg. Nu säger ju herr Norling att man inte under den närmaste tioårsperioden rimligen kan tänka sig en sådan utökad kapacitet på Arlanda att man kan räkna med en placering av inrikesflyget där. I inledningen av repliken säger han dessutom att det inte går att hitta någon ny, lämplig flygplats som ersättning för Bromma i Stockholmsområdet. Då kan jag bara konstatera att herr Norling måste avse att behålla Brommafältet för trafik inte för överskådlig tid utan för oöverskådlig tid. Vad folk möjligen skulle kunna ställa krav på i det här sammanhanget, det är en plan för hur flyget skall organiseras i Storstockholmsområdet. Vi har redan 1969 i den partikrets, där jag är ordförande, hos herr kommunikationsministern framfört ett förslag om att ta in Arlanda vid bedömningen av frågan om flygplats som ersättning för Bromma. Jag tror definitivt att detta är det enda realistiska alternativ som finns i dagsläget. Sedan tvingas jag att ta tillbaka det beröm som jag i mitt första inlägg utdelade till statsrådet Norling för att han inte hade använt argumentet åksträckan Arlanda—Stockholm emot en förflyttning av flyget från Bromma till Arlanda. Nu säger han att den delen av kommunikationerna också måste ordnas innan man kan tänka sig en placering på Arlanda. Då menar jag att det är en debatt som är överbetonad till förmån för de grupper som flyger. Det innebär att de skulle få ta en sådan ökad andel av samhällets resurser att andra viktiga ting måste stå tillbaka. Slutligen tror jag, herr Norling, att vi gör klokt i att invänta morgondagens prov på Brommafältet med Fokker F-28. Den skildring som statsrådet Norling här gav av bullerstörningarna skulle jag kunna komplettera åtskilligt. Jag vill bara säga att vid jetplanstarter och vid jetplanslandningar blir bullret dubbelt så starkt för den cirkel som ligger inom den kritiska bullergränsen. Det bör man observera när man på förhand drar slutsatser av det föreliggande materialet.

Herr talman! Det är onekligen en utomordentligt intressant och brännande fråga som herr Lindkvist har väckt, och det sätt på vilket han väckt den är också synnerligen intressant. Den långa tid som svaret låtit vänta på sig kan också möjligen vara en mätare på hur känslig frågan är. Det svar som statsrådet har lämnat i dag uppfattar jag från mina utgångspunkter som mycket positivt och förhoppningsfullt för dem som vill ha Brommafältet kvar. Det är inte enbart hos stockholmaren och i synnerhet brommabon som intresset för den här frågan ligger. Det finns även hos regionplanerare, flygföretag, flygklubbar m.fl. Och hur många här i Stockholm räknar med de hundratusentals resenärer från landsorten som också har en uppfattning i den här frågan? Det är två saker som är betecknande för herr Lindkvists interpellation. För det första tar den hänsyn uteslutande till den lokala opinionen; och den tycks främst finnas hos sjunde partikretsen av SAP i Stockholm. Den finns säkert hos flera, men herr Lindkvist har närmast åberopat denna krets. Näring åt sin otålighet hämtar han dessutom från betänkandet ”Storflygplatsens förläggning” av år 1956. Det är alltså en 15 år gammal utredning. För det andra framgår på intet sätt av herr Lindkvists interpellation att vi lever i en expansiv och dynamisk teknisk utveckling; det förbigås helt och hållet. En sådan argumentation måste väl tillgripas för att man skall kunna ställa frågan om herr statsrådet är beredd att medverka till ett principbeslut som innebär en avveckling av flygtrafiken på Bromma. Herr Lindkvists andra fråga, huruvida statsrådet vill ge kammaren en samlad bedömning av hur flygplatsfrågorna i Storstockholm lämpligen bör ordnas, har ingen större anknytning till resonemanget i interpellationstexten men ger anledning till mer nyanserade funderingar. Och det är tydligen den frågan statsrådet har tagit fasta på. Jag vill med utgångspunkt från den föra fram en del synpunkter på Bromma flygplats” roll i den inrikes flygtrafiken. Något har redan berörts i statsrådets svar, men jag tror att det är på sin plats att utveckla de här uppgifterna ytterligare en del. Vilka alternativ finns till Bromma? Vi har redan fått besked om att Rydbo, Rastaområdet, Skå-Edeby och Tullinge av olika skäl måst avföras som oantagbara för inrikesflyget. Arlanda är heller inte ett genomförbart alternativ. Där krävs som bekant stor utbyggnad, även om inrikesflyget blir kvar på Bromma. Slutsatsen måste bli att vi har uteslutande Bromma flygplats att tillgå för inrikesflyget inom överblickbar tid. Då inställer sig frågan vilka förutsättningar som finns för att tillmötesgå såväl befolkningen runt flygplatsen som flygets behov. Om vi lämnar utredningen från 1956 och ser på utvecklingen därefter skall vi finna att bullerfrågan håller på att lösas. Den flygplanstyp, Fokker F-28, som kommunikationsministern nämnde och som Linjeflyg vill utnyttja från våren 1973 har en betydligt gynnsammare bullermatta än något annat i dag användbart plan. Det är för övrigt det minsta jettrafikplanet på marknaden. Jag vill visa några data på TV-skärmen, av vilka framgår att Fokker F-28 har fördelaktigare data på samtliga betydelsefulla punkter i förhållande till Convair Metropolitan. Startsträckan är 1 310 meter mot Convair Metropolitans 1 540 meter. Produktiviteten är för Fokker F-28 27 900 platskilometer per timme mot 15 200 eller 83 procent bättre. Bullermattans yta vid 85 dBA — vilket här har diskuterats en del — är 6 kvadratkilometer för Fokker F-28 mot 11,4 kvadratkilometer för Convair Metropolitan, dvs. cirka hälften så stor som Convair Metropolitans. Vi har här diskuterat rätt mycket om bullermattans utbredning. Den framgår av den bild jag nu visar på TV-skärmen. Visserligen breder Fokker F-28:s bullermatta ut sig mera på mitten än Convair Metropolitans — i det avseendet har herr Lindkvist rätt — men planet har i gengäld en rad andra fördelar från bullersynpunkt. Bl. a. erfordras inte för det här planet som för Convair Metropolitan varmkörningar. Herr Lindkvist har här givit en skräckskildring och tar inte någon som helst hänsyn till att bullret och bullermattan minskar med en ny flygplanstyp. Jag tror det är oriktigt att sätta likhetstecken mellan jet och buller i dag — tekniken går framåt i det avseendet. Men den tekniska utvecklingen har lika litet stannat vid 1971 som vid 1956. Inom tio år kommer sannolikt att i marknaden finnas jettrafikplan med en bullermatta som är kanske tiondelen så stor som den som här redovisats för Fokker F-28. Ett sådant projekt är, för att ta ett exempel, det brittiska BAC QSTOL-planet . För detta plan förutses en bullermatta på 1 kvadratkilometer eller 8—9 procent av Convair Metropolitans bullermatta. De här uppgifterna ger ju en helt annan bild av miljöproblemen kring Bromma flygplats. Jag delar herr Lindkvists uppfattning att det borde vara möjligt att sanera trafiken på Bromma, vilket också bekräftats av kommunikationsministern. Den nuvarande trafiken består till 40 procent av linjefart, charter, bruksflyg och taxiflyg. Kommunikationsministern nämnde 23 procent, och det gällde enbart linjefarten, men om man tar hela nyttotrafiken kommer man upp till 40 procent. Resten, 60 procent, utgörs av allmänflyg utan någon anknytning till affärsdrivande verksamhet. Den delen av allmänflyget utvecklas mycket snabbt och synes utan tekniska svårigheter kunna flyttas till andra platser — de militära flygplatserna Barkarby och i viss mån Tullinge eller det mer näraliggande Skå-Edeby. Redan under nuvarande förhållanden skulle en avveckling av större delen av allmänflyget skapa mycket stor lättnad från bullersynpunkt åt befolkningen runt Bromma flygplats. Efter det här resonemanget tycker jag att Brommafrågan från lokal synvinkel har avdramatiserats i avsevärd grad. Men tyvärr har den inte det, efter vad herr Lindkvist här anfört. Jag kan också referera till en bulletin som herr Lindkvist nämnde från sjunde partikretsen av SAP, en bulletin som distribuerades i går och i vilken det bl.a. står: ”Nej till jet på Bromma måste drivas igenom, det är ett rättvisekrav för de många boende runt flygfältet som drabbas. Alla flygplan som nu byggs ger allvarliga miljöstörningar, vilka "experter som än uttalar sig. Risken är överhängande. En stark opinion har bildats mot den hotande miljöförstöringen. Miljövänner — fullfölj socialdemokraternas krav på en avveckling av Bromma flygplats och ett fortsatt förbud mot jetplan.” Men låt oss bege oss ut till landsorten och för en stund fånga upp opinionen där. I tidningen Västerort — jag tar här sådan press som ligger området nära — av den 21 juli i år refererades protester från Skellefteå och Örnsköldsviks kommuner samt från Jämtlands läns flygtrafikkommitté. Dessa har i skrivelser till regeringen uttalat sig mot en planerad överflyttning av den inrikes flygtrafiken på Bromma flygplats till Arlanda. Man anför bl.a. att cirka hälften, eller 300 000, av resenärerna på Bromma kommer från Norrland; och det är ju inte någon oansenlig opinionsgrupp. Vidare har Gotlands handelskammare i en liknande protestskrivelse påvisat att en utflyttning av inrikestrafiken till Arlanda skulle för en Gotlandsresenär innebära en förlängning av restiden för en enkelresa från nuvarande ca 60 minuter till Stockholms centrum till ca 105 minuter. Restiden kommer sålunda att förlängas med ca 75 procent. Den sammanlagda förlusten för de 160 000 resenärerna beräknas till ca 6 miljoner kronor per år. Jag vill också referera de fem landshövdingarna från Karlskrona i söder till Umeå i norr som framfört bestämda krav på att Linjeflyg skulle tillåtas insätta de planerade Fokkerplanen i inrikes trafik på Bromma. Men det kanske jag inte skall göra, eftersom de fem enligt herr Lindkvist skulle vara köpta på något sätt eller i varje fall vara ombud uteslutande för Linjeflygs intressen. Jag vägrar emellertid att tro att fem landshövdingar från olika delar av landet skulle engagera sig i en fråga under så snäva betingelser. Jag är övertygad om att den uppvaktningen och vad som där framfördes hade anknytning till de län som landshövdingarna representerar.

Ffekterna är svåra att helt överblicka. De uppgifter som statsrådet har lämnat rörande minskad resebenägenhet vid överflyttningen till Arlanda 1969—1970 är en mycket intressant indikation att ta fasta på när det gäller frågan huruvida den kvarvarande inrikestrafiken på Bromma skall flyttas eller inte. En sak är dock klar, nämligen den att vid en sådan överflyttning skulle personbilsåkandet öka på korta och medellånga avstånd. Det har jag redan fått klara reaktioner på. Därnäst, eller kanske framför allt, skulle de områden i vårt land som har det största behovet av en positiv utveckling inom näringslivet, nämligen stödområdena, drabbas mycket hårt. En framgångsrik regionalpolitik kan inte bedrivas utan att man samtidigt upprätthåller goda kommunikationer med landets centrala delar. Herr talman! Mot bakgrunden av den massiva opinion jag relaterat från landsorten vill jag till sist endast som eko från LIN-dagen tillfoga: För övrigt anser jag att Bromma bör vara kvar för inrikesflyget.

Herr talman!

Om man från andra håll begär hänsyn till sina i och för sig berättigade trafikintressen, måste de som drabbas av miljöskaderisker och miljöskador genom trafiken på Bromma ha rätt att be om hänsyn för sina intressen. Jag har, herr talman, begärt ordet därför att jag som rapportör åt en Europarådskommitté sysslat en del med flygplatsfrågor. Jag gör det också som Brommabo och ordförande i en sammanslutning av många fastighetsoch villaägarorganisationer och en del ideella föreningar i Västerort och med den kännedom om och personliga erfarenhet av flygbuller och andra olägenheter av Bromma flygfält som därmed följer. Staten har som ansvarig för driften vid Bromma flygfält ett primärt ansvar för hur denna sköts och för att allt som är möjligt görs för att dämpa och helst avskaffa skadliga miljöeffekter, främst buller, vid Bromma. Jag tycker dock inte att staten riktigt tagit på sig detta ansvar. Jag vill erinra om att riksdagen 1968 skrev till regeringen om utredning avseende behovet av lokal flygplats i Stockholmsregionen. BI. a. låg en motion av mig till grund för denna åtgärd från riksdagens sida. Riksdagen anslöt sig i skrivelsen till meningen att den utredning som påkallades kunde genomföras i kommunal regi men i nära kontakt och samarbete med departementet, myndigheter, etc. Jag skulle gärna vilja fråga i vilka former det samarbetet har bedrivits. Har det varit genom tillkallade representanter för departement och myndigheter i den kommunala utredningen, eller hur har det gått till? Det centrala problemet i debatten om Bromma är självfallet de praktiska möjligheterna till alternativ förläggning av basen för inrikesflygets verksamhet i Stockholm om, såsom en allt starkare opinion kräver, Bromma flygfält slopas. Någon redovisning av det statliga engagemanget i den kommunala utredningen härom finns inte. Intrycket är närmast att man har ställt sig avvaktande.

I båda dessa fall sade regeringen dess bättre nej. Men något aktivt grepp för att medverka till en lösning av Stockholmsregionens flygplatsfråga har inte tagits, såvitt man kan iaktta utifrån. Regeringen har i denna fråga, såvitt kan bedömas, intagit attityden: Vänta och se! Att regeringen verkat som en pådrivande kraft har i varje fall inte redovisats. Låt mig få säga rakt fram att jag i princip anser att Bromma flygfält bör läggas ned. Det rör sig numera om en flygplats mitt inne i en tätbebyggd del av Stockholm. Klagomålen från befolkningen runt Bromma flygfält är högst betydande. Det gäller buller även sedan jettrafiken med DC-9:orna principiellt stoppades 1968. De som bor närmast fältet menar nog tämligen allmänt att trafiken på Bromma flygfält med andra jetmaskiner — en del privata maskiner, av allt att döma — är så intensiv att man just inte märkt någon effekt av 1968 års förbud mot DC-9:orna. Jag talar naturligtvis inte nu om rena nödsituationer, t.ex. om Bromma flygfält som reserv till Arlanda vid speciella tillfällen då man har att göra med risker för katastrofer och självfallet måste avvärja dessa genom att exempelvis omdirigera flygtrafik från Arlanda till Bromma. Hur är det med frekvensen av så att säga normal jettrafik vid Bromma? Det finns inte särskilt mycket av siffermässig redovisning om den saken. Här är vi inne på den restriktiva metoden att mera på kort sikt komma till rätta med skadeeffekterna av flyget på en flygplats så som den i Bromma. Det kan gälla begränsningar av antalet flygrörelser, tider för deras tillåtlighet och hur dessa rörelser rent flygtekniskt får ske, t.ex. stigningsvinklar. Men det finns ytterligare en metod, nämligen den tekniskt-konstruktiva metoden att gripa sig an den problematik vi här talar om. Detta grepp innebär att man söker konstruera flygplan som bullrar mindre — det var herr Sellgren som var inne på den frågan och gav intresseväckande upplysningar om den utveckling som nu är på väg. Just nu ligger, såsom kommunikationsministern nämnde, en ansökan inne hos luftfartsverket om tillstånd för Linjeflyg att använda den nya holländska jetmaskinen Fokker F-28. Den skall ha vissa fördelar ur bullersynpunkt: ett tidsmässigt kortare buller vid start och en annan form på bullermattan. Men vad finns det för garantier att miljösynpunkterna kommer att rimligt och tillbörligt beaktas vid luftfartsverkets bedömande och avgörande av detta ärende? Det skall, såsom herr Lindkvist sade, anordnas realistiska testningar i morgon på den maskinen. Får allmänheten del av resultaten av de testningarna i termer som menige man förstår innan avgörandet träffas? Erfarenheten från 1968—1969 av luftfartsverkets inställning i miljöfrågor är oroande, och oron kvarstår även sedan kommunikationsministern gjort sina uttalanden om de här sakerna i dag. Detta om det kortsiktiga perspektivet. Ansökan till luftfartsverket om det nya jetflygplanet pekar hän mot att man inte räknar med någon nära förestående nedläggning av Bromma flygfält. Tydligen litar man på storlandstinget som gjort ambitiösa försök att komma till ett resultat, möjliggörande en avveckling av Bromma flygfält. Storlandstingets flygfältskommitté avgav i juli 1971 en slutrapport, utmynnande i följande rekommendation till förvaltningsutskottet inom Stockholms läns landsting: ”1.

Anser staten mot denna bakgrund — alltså med tanke på vad man håller på med i storlandstinget — sig inte ha någon större del i ansvaret för att en lösning här skall komma till stånd? Bromma flygplats drivs ju dock av staten. Jag vill inte enbart efterlysa ett alternativ till Bromma genom nyetablering. Det har ofta talats om en förläggning av även inrikesflyget i dess helhet till Arlanda. Vi har varit inne på den frågan förut i debatten.

När jag för ett par år sedan, som jag nämnde i början av mitt anförande, sysslade en del med europeiska flygplatsfrågor och bl.a. studerade Orlys flygplats, hänvisade en representant för flygplatsledningen där till Stockholm-Arlanda såsom ett bra exempel på ett lämpligt avstånd mellan en stor tätort och dess flygplats om snabbförbindelser ordnas. Vad görs för närvarande för att rationellt och snabbt söka belysa och till sist också tackla den här berörda transportfrågan? Det måste vara en statlig angelägenhet, eftersom det är fråga om en vägförbindelse. Nog är det väl underligt att Arlanda nu plötsligt har nästan definitivt förlorat aktualitet såsom en möjlighet att lösa problemet med Bromma flygplats” avveckling. Det gäller, herr talman, inte bara bullerstörningarna på Bromma. Det gäller också en allmän osäkerhet bland befolkningen för vad som kan hända om t.ex. ett plan skulle förolyckas genom störtning. Det är ju tätbebyggelse här. Skulle vi möjligen kunna få veta något om hur det är med katastrofberedskapen på Bromma? Gång på gång är frågor om den saken aktuella ute i det område det här gäller. Man har svårt att svara, eftersom man inte är tillräckligt informerad. Det vore värdefullt om kommunikationsministern kunde ge ett lugnande besked på den punkten. Det gäller naturligtvis slutligen också nedsmutsningen med avgaser, vilket herr Lindkvist var inne på. Den som har hört offren för bullerstörningarna på Bromma berätta om sina påfrestningar under i en del fall t.o.m. flera decennier kan inte göra något annat än att söka främja en så snabb utveckling till bättre förhållanden som möjligt och såsom slutet av en sådan utveckling en önskvärd avveckling av Bromma flygplats. Det är därför jag har ställt mina frågor. Får jag ytterligare tillägga en sak. Hur är det egentligen med allmänflygets eventuella hänvisning till militära fält som Barkarby och Tullinge? Saken har berörts här men utan att vi fått något besked. Det här är ju i allra högsta grad en statlig angelägenhet. Allmänflyget dominerar flygverksamheten på Bromma — 80 procent av flygrörelserna på Bromma består av allmänflyg, som för övrigt trafikerar fältet till relativt låga avgifter. De lätta planen betalar, trots dominansen, en avsevärt mindre del av de totala avgifterna än vad trafikflyget gör. Det skulle därför vara av intresse att ta upp också hela. den frågan. Avgiftsbeläggningen får vi väl dock behandla en annan gång. Det vore emellertid en klar vinning ur miljösynpunkt, om de lätta flygplanens basering kunde flyttas från Bromma till något annat flygfält. Jag skulle till sist vilja veta, hur det är med remissen av den just aktuella ansökan om trafik på Bromma med Fokker F-28. Det vore väl skäl att remittera detta ärende även till hälsovårdsnämnderna i Stockholms kommuns randkommuner, t.ex. Sundbyberg. Senast i förrgår fick jag en påringning från en person i Sundbyberg som klagade högljutt över bullerstörningarna från Bromma flygplats. Dessa kommuner bör alltså också få en möjlighet att ge uttryck för sin mening och beskriva sina erfarenheter. Om det nya jetplanet är tolerabelt eller inte är en viktig fråga som måste noga prövas, men det är dock en sekundär fråga jämfört med åtgärderna för att på litet längre sikt verkligen lösa Stockholms flygplatsproblem. Det är nu inte längre godtagbart löst, och ett alternativ till Bromma måste därför på sikt komma till planering och förverkligande. Närmast till hands ligger ett utbyggt Arlanda, med täta, snabba och bekväma förbindelser med Stockholm. Ett totalt nej till detta alternativ har inte ens kommunikationsministern uttalat. Detta är också en regeringens sak, eftersom Bromma flygfält drivs av staten och eftersom en lokalflygplats för Stockholm är en riksangelägenhet.

Herr talman! Herr Lindkvist önskar i sin interpellation få till stånd en avveckling av flygtrafiken på Bromma. Jag brukar inte yttra mig i interpellationsdebatter, och jag ber om ursäkt för att jag gör det i kväll, men jag finner denna fråga vara för oss så viktig, att jag önskar framföra några synpunkter och på det livligaste protestera mot det förslag som framförts här. Det har nämnts att landshövdingarna i vissa län skulle vara mer eller mindre ” köpta” av Linjeflyg för att uttrycka ett visst önskemål. Jag vill på det bestämdaste frita i varje fall vår landshövding, och jag tror att jag kan göra detsamma beträffande de övriga landshövdingarna. Jag vet att länsstyrelsen haft denna fråga uppe i planeringsrådet och att det finns en bestämd opinion mot att Bromma skall försvinna som trafikflygplats. Jag kan förstå att Bromma innebär vissa problem miljömässigt, och sett från Stockholms synpunkt kan man begripa att Bromma flygplats skapar vissa problem. Men är det Linjeflyg eller trafikflyget som har skapat de problemen? Det är väl utbyggnaden av Stockholms stad som har skapat detta, såvitt jag kan förstå. Stockholms stad har hyrt ut flygplatsen nästan ända fram till sekelskiftet, och det är staden som så att säga bär ansvaret för att problemen har uppkommit. Nu ställer man krav på att staten skall bygga ut Arlanda och lägga ned Bromma flygplats. Om liknande situationer inträffar ute i landet kan ju respektive orter ställa de kraven hur hårt de vill och slåss så länge de orkar för dem, men då kommer man inte att bry sig om problemen, utan säger bara åt de orterna: Var så goda och klara upp de problemen själva! Vad gör Stockholms stad för att klara denna sak? Jo, man bara ropar på att staten skall bygga ut Arlanda. Man har inte ens en alternativ plats att erbjuda, såvitt jag kan förstå av kommunikationsministerns anförande. Man säger bara att Arlanda skall byggas ut och att det är staten som skall göra detta. Problemet är inte så enkelt som man vill göra det, därför att Bromma som nämnts är en servicestation som berör hela landet. Den argumentering man tagit upp har varit i svagaste och mest förhastade laget. När man börjar tala om hörselskydd för elefanter, tror jag man kommit en bra bit vid sidan om de verkliga förhållandena. Inrikesflyget har självfallet stor betydelse för landets olika regioner. Jag skall peka på förhållandena för min hemstad Kalmar och sydöstra Sverige. Där har vi en restid från Kalmar till Bromma på en timme, samt 20 minuter från Bromma och in till Stockholms city. Skall jag åka tåg tar det 6 å 7 timmar, och det innebär följaktligen en utomordentligt stor tidsvinst att kunna använda flyget. Det betyder oerhört mycket från regionalpolitisk synpunkt att kunna göra det. Herr Lindkvist vill nonchalera terminaltiden till Arlanda och säger att den är 30 minuter. Såvitt jag vet visar tidtabellen 65 minuter — åtminstone tog det den tiden när jag åkte ut härförleden. Bromma innebär således en betydande tidsvinst, det är inget tvivel om den saken, och för övrigt är som här förut sagts Arlanda använt i sådan omfattning att det är omöjligt att för närvarande använda det även för inrikesflyget. Då måste man göra en jämförelse. Man beräknar att Linjeflyg för år 1971 skall kunna betjäna nära en miljon passagerare. Vad betyder det mot att man kanske stör ett tusental människor ute i Bromma? Detta väger i så fall lätt. Det har här nämnts att det inte är Linjeflygs trafik som är problemet utan kanske mer det allmänna flyg som finns på Bromma. En stor del av detta allmänna flyg har en bullernivå som i vissa fall kanske ligger högre än de plan åstadkommer som Linjeflyg använder. Dessutom är det allmänna flygets omfång betydligt större, bl.a. nattetid. I interpellationen anges att jetflyget skulle bullra mer. Här har anförts att detta är ett felaktigt resonemang. Genom att ändra de jetmotorer man tidigare har haft har man lyckats få fram en mera tystgående motor, och en sådan finns på den Fokker F-28 som här har nämnts. Bullermattan är visserligen något bredare på mitten men i gengäld betydligt mindre. De siffror som här nämnts tidigare kan jag bara verifiera. Det är nödvändigt att vi får till stånd en modernisering av inrikesflyget. Vi kan inte behålla de gamla kolvmotorer som vi tidigare haft utan man måste inse nödvändigheten av en sådan förnyelse. Då skall man naturligtvis sträva efter att försöka få fram motorer, som är mera tystgående. Kanske går det att sänka nivån lägre än den som uppnåtts med Fokker F-28. Herr Lindkvist angav störningsnivån för Bromma till 70 decibel. Varför angriper man i Stockholm bara inrikesflyget på Bromma? Det föreföll mig som om herr Lindkvist hade goda kontakter med hälsovårdsnämnden i Stockholm, och jag vet att man där har gjort ingående undersökningar av bilismen. Varför angriper man inte det buller den förorsakar? Jag vet att ljudnivån på S:t Eriksgatan, Fleminggatan och Fridhemsgatan, dvs. några av genomfartslederna i Stockholm, ligger betydligt högre än det tal som herr Lindkvist nämnde tidigare. Jag tror att man får se den här frågan ur en mer allmän synvinkel. Ett väl utvecklat inrikesoch folkflyg är ett allmänt krav från hela landet, och Bromma flygplats utgör en viktig länk för oss ute i den s.k. landsorten till huvudstaden. Ett ensidigt beaktande av olägenheterna i Bromma är att se alltför snävt på det här problemet. För min del vill jag säga ifrån att Bromma flygplats är en riksangelägenhet som inte får bedömas enbart från Stockholms synpunkt. Vill Stockholm vara rikets huvudstad med den omfattande service som nu finns här uppe och med kontakter ut till landsorten, får man finna sig i de problem som störningarna från Bromma flygplats utgör.

Inte bara jag, herr talman, utan jag tror i stort sett människorna i hela sydöstra Sverige anser att Bromma flygplats skall vara kvar för det inrikes trafikflyget. Man skall kunna medge nya flygplanstyper, exempelvis Fokker F-28, som har föreslagits och som bullrar mindre än de plan som för närvarande används. Frågan om man skall ta bort allmänflyget från Bromma får vara en Stockholmsangelägenhet att försöka klara ut. Ett borttagande kan kanske vara motiverat från den synpunkten att det inrikes trafikflyget kommer att öka ytterligare framöver.
Herr talman! Det här är en mycket intressant fråga. Framför allt skall den inte bara ses från Stockholms synpunkt utan det är också angeläget att se den från de 700 000 resenärers synpunkt som varje år flyger på Bromma. Jag har begärt ordet av den anledningen att jag var en av dem som i fem landshövdingars prominenta sällskap uppvaktade statsrådet Norling för någon vecka sedan i detta ärende. Inrikesflyget har fått en allt större betydelse för den ekonomiska och industriella utvecklingen i vårt land. När det gäller lokaliseringen av industrier får tillgången till en god flygförbindelse med huvudstaden en avgörande betydelse i många sammanhang. Det är närmast tidsfaktorn som har fått ökad betydelse både i fråga om personbefordran och frakter. Tid är som bekant pengar. Tack vare flyget går det snabbt att få personlig kontakt med näringsliv och förvaltningar. Många gånger kan det vara av mycket stor fördel för en industri eller ett företag ute i landsorten att snabbt få kontakt med huvudstaden. Det kan t.ex. gälla att snabbt få tag på en reservdel till en maskin som har havererat så att man kan vidta nödvändiga reparationer och därmed få maskinen att fungera så fort som möjligt. Jag har själv arbetat i sådant sammanhang. Det är bara att konstatera att flyget har fått en allt större betydelse för vårt samhälle och dess näringsliv. Det förhållandet att vårt land är långsträckt gör att vi på ett särskilt sätt blir beroende av ett väl utvecklat inrikesflyg. Inrikesflyget har också varit, och är, i stark utveckling, och det bär självt sina kostnader. Förutsättningen för en fortsatt utveckling i rätt riktning är givetvis att inrikesflyget också ges möjligheter att tillgodogöra sig det snabba tekniska framåtskridandet, som kan möjliggöra fler flygförbindelser och också medverka till facilare priser. Det är därför en riksangelägenhet. Den hittills goda utvecklingen av flygförbindelserna mellan olika delar av landet och Stockholm har kanske möjliggjorts av att man haft fördelen att ha en så centralt belägen flygplats som Bromma flygfält är. Man har sluppit långa och tidsödande marktransporter. Man har kunnat slutföra ett uppdrag och vara hemma i hemorten på en och samma dag. Den tidsvinsten har mycket stor betydelse. Men den tekniska utvecklingen står inte stilla. Av den anledningen har Linjeflyg tagit initiativ för att trafikmässigt följa med den utvecklingen. Därför kom förbudet att landa med jetflyg på Bromma som litet smolk i mjölken. Nu har emellertid Linjeflyg sökt med ljus och lykta efter ett plan som kunde vara lämpligt och som vållade mindre olägenheter än DC-9:orna gjorde, och man har lyckats finna ett plan som anses lämpligt. Linjeflygs luftflotta består i dag till största delen av Metropolitanplan, vilkas genomsnittsålder nu är 16 år, och man är givetvis från företagets sida angelägen om att börja utbyta dem och förnya sin luftflotta. Det är tydligt och klart att man nödgas göra det. Man kan inte hålla på och flyga med de gamla planen hur länge som helst även om de är funktionsdugliga.

Jag kan därför inte förstå att det skulle vålla bekymmer för dem som bor i området om man får ett plan som har ett lägre decibeltal — och följaktligen stör mindre. I stället tycker jag att man skulle vara tacksam för att Linjeflyg gör ansträngningar att minska bullret. Jag visar på TV-skärmen en bild — jag tror att också herr Sellgren visade en, men jag tror att min bild är litet större och fylligare — där man kan se att just bullermattan när det gäller det nya planet F-28 är betydligt kortare än för de nuvarande planen. Detta beror på att man kan stiga till högre höjd snabbare, och därför blir givetvis landningsoch startbanorna kortare än för de nuvarande planen. Som kommunikationsministern nyss sade blir också ett betydligt mindre antal människor berörda av det buller som detta plan åstadkommer än av bullret från Metropolitanplanet. Enligt gjorda beräkningar skulle det här planet endast beröra ca 500 personer mot ca 1 100 personer när det gäller Metropolitanplanet; det är således en avsevärd förbättring. — Jag har fått dessa siffror och givetvis kan jag inte själv gå i god för dem, men det finns all anledning att förmoda att de ligger så nära sanningen som det är möjligt. Med anledning av kraven från Stockholmshåll att Bromma flygfält skall läggas ner frågar man sig vilket annat alternativ som kan erbjudas i stället. Det borde väl ändå ligga i Stockholms stads intresse att ha ett centralt beläget flygfält. Det är ju inte enbart en fördel för dem som bor ute i landet utan det måste väl även betraktas som en fördel för stockholmarna själva att ha ett centralt beläget flygfält. Också stockholmarna utnyttjar väl ibland denna möjlighet. Jag har vidare full förståelse för att det uppstår problem för dem som bor omkring flygplatsen. Men så länge man inte har något annat alternativ att erbjuda får man väl dras med det. Det är väl bara att tacksamt notera att man inom Linjeflyg vill lägga ner arbete och kostnader på att försöka förbättra förhållandena, eftersom man väl nu ändå nödgas ha kvar detta flygfält innan man får något annat alternativ. Under den tid som det tar innan man får något annat alternativ kan Linjeflyg inte fortsätta att använda sin luftflotta utan man måste där se om sitt hus och liksom andra företag förnya sitt bestånd. Därför tycker jag att det är rätt och rimligt att man går med på det krav som nu har framställts från Linjeflyg, dvs. att företaget under två och ett halvt års tid får lov att provflyga det nya plan som nämnts. Vidare undrar jag om det inte är så att bebyggelsen kring flygfältet har tillkommit sedan detta anlades. I så fall är det ju ett problem som myndigheterna i Stockholm skulle ha beaktat vid planeringen av bebyggelsen. Jag vill emellertid inte själv gå i god för uppgiften, som jag har fått från annat håll. Ni är väl också här i Stockholm angelägna om att de 700 000 resenärer som det i dagens läge rör sig om snabbt och bekvämt kan komma till Stockholm, och ni utnyttjar väl också själva flyget någon gång. Herr Wiklund i Stockholm säger nu att det skulle finnas ett annat alternativ, nämligen Arlanda. Den frågan får emellertid ses på någon sikt. Men vad skall ske innan det alternativet är realiserat? Man kan inte flyga med de gamla planen, som nu används, hur länge som helst. Man kan inte vänta på att det skall bli klart med Arlanda, eftersom det kan dröja många år, och innan dess måste det ske en modernisering och förnyelse av Linjeflygs luftflotta. Det är ett angeläget krav också från de 700 000 resenärer som Linjeflyg befordrar. Jag vill till slut hemställa till kommunikationsministern att han när han går att avgöra denna fråga också skall beakta synpunkter från alla dessa 700 000 resenärer i vårt land.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Gustavsson i Ängelholm att bebyggelsen kring Bromma flygfält fanns redan vid dettas anläggning. Det är inte alls så att den skulle ha kommit till efter det att flygverksamheten påbörjades där. Det finns visserligen områden som tillkommit senare, men vid t.ex. Bromma kyrka fanns det redan tidigare en stor bebyggelse. Herr Gustavssons uppgift får man följaktligen i varje fall nyansera högst betydligt. Anledningen till att jag begärde ordet, herr talman, var emellertid att jag ännu en gång ville betona att det finns ett alternativ, och det medgav också herr Gustavsson i Ängelholm — egentligen till min förvåning — nämligen Arlanda. Det är bara det att man inte med tillräcklig kraft tycks gå in för en planering för denna möjlighet. I varje fall har vi inte fått några besked om att det pågår någon planering för att verkligen tillse att något praktiskt kan göras av detta alternativ. Det talas visserligen om att detta med Arlanda-alternativet skulle ta tio år och att utrikesflyget på Arlanda numera innebär en mycket stark belastning. Något närmare besked om de praktiska möjligheterna att förlägga inrikesflyget till Arlanda har vi emellertid som sagt inte fått. Vid tidigare diskussioner har det däremot stått klart att den möjligheten skulle finnas. Det är bara fråga om tiden här. För övrigt tycker jag att debatten mera borde röra sig om Bromma flygfält och kanske inte så mycket om jetplanet Fokker F-28. Det är alltså frågan om flygplatsen som i varje fall jag anser vara det centrala i den här diskussionen.
Herr talman! Det var inte jag som kom med alternativet Arlanda. Jag åberopade att herr Wiklund i Stockholm hade framfört det alternativet, och jag sade att det måste ske någonting innan det projektet kan realiseras. Man kan inte stå stilla i utvecklingen så lång tid. Vad sedan gäller bebyggelsen så sade jag att jag inte kan stå för en uppgift som jag fått i andra hand. Men hur har Stockholms stad kunnat skriva kontrakt på 50 år, när bebyggelsen hela tiden har funnits där? Det är märkligt att så kunnat ske.

Herr talman! Jag representerar ett område av landet som kan sägas vara mera beroende av flyget än någon annan del. Gotland har ju den förbindelsen att lita till i avsaknad av landsvägar och järnvägar. Bland gotlänningarna finns därför helt naturligt ett stort intresse för flygets utveckling. I debatten har det framförts så många argument för Bromma flygplats att fler är obehövliga. Det är i och för sig ganska självklart att det måste finnas tillgång till en välbelägen flygplats i huvudstaden, så att inte flygresenärerna förlorar den tid de tjänat på flyget, när de sedan kommer ner på marken. Synpunkter på miljöproblemen har anförts av herr Lindkvist och herr Wiklund i Stockholm, och det är klart att man får ha förståelse för dem. Sådana problem finns emellertid inte bara här i Stockholm. Även Visbyborna framför klagomål över flygbuller, men man får ju finna sig i vissa olägenheter, om man skall dra fördelarna av den moderna tid som vi lever i. Här har meddelats i flera anföranden att det nya jetflygplanet Fokker F-28, som Linjeflyg nu avser att sätta in på vissa inrikeslinjer, bullrar mindre än de flygplan av märket Metropolitan som används för närvarande. Jag är ingen expert. Jag vill bara för min del uttala den förhoppningen att experterna i det här fallet har rätt. Jag vill också till kommunikationsministern uttala gotlänningarnas förhoppning att Linjeflyg kommer att erhålla det begärda tillståndet att pröva den nya plantypen i inrikestrafiken och att planet tillåts trafikera Bromma. Det är av stor betydelse för oss på Gotland och för andra landsortsbor. Enligt vad som meddelats här står svårligen något alternativ till Bromma att finna, i varje fall under 1970-talet.

Herr talman! Återigen är tiden långt framskriden, och jag lovar absolut att fatta mig mycket kort. Jag tycker att man får höra en hel del i riksdagen, men det mesta fick vi nog av herr Lindkvist i dag, då han argumenterade för nedläggande av flygtrafiken på Bromma. Jag kan inte alls inse vad minkfarmerna i Skåne och Blekinge kan ha med bullerproblemet på Bromma att göra, mycket annat att förglömma i hans framställning. Det var för att tala med finansministerns vokabulär — han sitter just nu framför mig — kryddat med mycket adiafora. Det har också sagts en hel del som på rent tekniska grunder är ett starkt försvar för att man skall följa med i samhällsutvecklingen, att alla de delar av landet som är beroende av goda, täta och bekväma förbindelser med huvudstaden och vice versa skall bli tillgodosedda. Jag hoppas verkligen att den grundton av positiv inställning som kommunikationsministern gav uttryck för i sitt interpellationssvar skall få till resultat att vi i alla fall, när vi nu har Bromma som flygplats under åtminstone ett tiotal år framåt och inte har något annat alternativ, får verkställa prov med detta holländska passagerarjetplan som det är fråga om. Först då kan vi verkligen sakligt bedöma frågan, och jag hoppas att proven skall utfalla till full belåtenhet. Jag skall lämna frågan om de tekniska försöken med jetplanet och gå över till en sak som flera talare dragit upp och som jag finner djupt oroande, nämligen inställningen till allmänflyget.

Allt detta är fel, herr statsråd. Allmänflyget har i själva verket i allt större utsträckning kommit att bli, om jag får skämta, luftens hackkyckling. Allmänflyget är likväl på något sätt motsvarigheten till bilismen på sin tid. Vi vet inte hur den tekniska utvecklingen kommer att gå på det området, men mycket talar för att vi så småningom får ett folkflyg, tidigare ju mindre man lägger hinder i vägen för den sortens flygplanrörelser. I dag tvingar man undan allmänflyget med dess piloter, som har en lägre utbildning än yrkespiloterna, från de säkra luftleder som finns, från de ur navigeringssynpunkt säkra höjder som yrkesflyget opererar på. Jag tycker att jag, även om timmen är sen, har rätt att slå ett slag för att allmänflyget blir bättre och sakligare behandlat än vad som nu synes bli fallet. Jag tycker att det på något sätt bör vara en viktig del av beslutsunderlaget för Brommas framtida användning. Det är lätt att överdriva betydelsen av mängden flygplansrörelser som allmänflyget gör. Det sker ofta. För ett par år sedan stängde Kastrup, som är den största nordiska flyghamnen, sina banor för allmänflygning under vissa tider på dagen under hänvisning till att trafikutvecklingen blev omöjlig att klara. Sanningen är i själva verket att Kastrups flygplats, om den skulle inrangeras i storleksordning bland flygplatserna i Amerikas förenta stater, skulle ligga ungefär på etthundrasextionde plats. Så kan man alltså, herr statsrådet Norling, överdriva om man inte vill ha obehaget. Jag tycker inte att vi utan vidare skall kasta bort allmänflyget, när vi nu talar om Linjeflyg på Bromma flygplats.

Herr talman! Herr Clarkson har av mitt anförande uppfattat, att jag nämnt något om minkfarmerna i Skåne och Blekinge. Men han har inte lyssnat på mitt resonemang, när jag pratade om människorna ute i Västerort, om deras rättmätiga behov av boendemiljö, utav områdesmiljö, utav arbetsplatsmiljö. Kan det möjligen bero på att herr Clarkson inte har något intresse för de frågorna i det här sammanhanget? Eller skall de som bor i Stockholm för nöjet att bo i Stockholm ha sämre miljö än vad människorna har i Helsingborg? Är inte kraven, rättigheterna i samhället likadana, oavsett var man har sin bostad eller sin arbetsplats? När herr Sellgren inledde sitt anförande gav han mig en känsla av att han hade upphöjt sig till ett slags biträdande kommunikationsminister. Han uppfattade också den ordinarie kommunikationsministerns svar som positivt för att få behålla Bromma. Och, säger herr Sellgren, man får inte bara ta hänsyn till den lokala opinionen utan också till flygpassagerarna. Till det vill jag säga som jag sade i ett avsnitt av mitt inlägg att vi kan ta hänsyn till de miljömässiga kraven, om vi kommer överens om att flytta flyget från Bromma, förslagsvis till Arlanda. Men herrarna vill inte åka från Arlanda till Stockholm. Det är för långt. Vi jagar minuterna här. Affärsmän och riksdagsmän är betydande personer i samhället. Jag har hört omtalas från mycket initierat håll att en riksdagsledamot har sagt att de minuter han spar i fortsättningen genom att flyga jet till Bromma skall han använda för att hålla kontakten med väljarna. Det kan han ju också göra genom att hålla kontakten med väljarna i Västerort, för där är frågeställningen i dag en kamp för en likaberättigad miljö. Jag skall inte sedan säga så mycket mera till herr Sellgren. Han underkände den utredning som gjordes 1956 av storflygplatskommittén med motiveringen att den ju är 15 år gammal. Men, herr Sellgren, det hindrar ju inte att denna kommitté var 15 år före sin tid. Kan en idé som är 15 år anses förlegad eller kan den anses vara banbrytande? Storflygplatskommittén föreslog just en överflyttning till Arlanda av all jettrafik och en avveckling på sikt av flygtrafiken på Bromma. Det är inte en gammal idé det är en utomordentligt briljant idé. Den har i dag en mycket hög aktualitet. Jag har inte sagt, herr Sellgren, att landshövdingarna var köpta av Linjeflyg. Jag har sagt att de har uppvaktat kommunikationsministern med en av Linjeflyg utarbetad skrivelse, och den meningen bekräftar jag ånyo i riksdagsprotokollet. Jag beklagade att man i den skrivelsen inte gav något utrymme för miljömässiga aspekter på Brommafrågan, inte ett enda ord till de människor som bor där ute och besväras av trafikbuller och avgaser från Brommaflyget. Jag trodde att herr Sellgren, som uppenbarligen har bevistat LIN-da gen 1971, skulle avsluta sitt anförande med att utbringa ett fyrfaldigt leve för Linjeflyg och Bromma flygplats. Men han gjorde i stället en uppläsning till riksdagsprotokollet av det flygblad som har utgetts av sjunde partikretsen i Stockholms arbetarekommun. Jag måste säga, herr talman, att jag tvekade att läsa in det i protokollet. Och därför är jag tacksam för att herr Sellgren har gjort det, ty det som står där förtjänar förvisso att bibringas en större krets än den som för närvarande finns i kammaren. Kan jag på något sätt ordna ett stipendium för den prestationen hoppas jag att herr Sellgren åker runt i Västerort, Solna och Sundbyberg och talar med folk där ute om de många problem de har med anledning av Brommaflyget. Herr Nilsson i Kalmar har lyckats att missförstå det mesta i debatten om vad som förekommit beträffande Bromma, och han växte här under anförandet till talesman för hela sydöstra Sverige. Jag tänkte: Höjer han sig nu så når han mycket snabbt ut över gränserna söderut och framstår som gigant för åtskilliga miljoner människor i den här frågan. Han tyckte emellertid att argumenten var svaga, men han bemötte dem inte. Nu förhåller det sig så att herr Nilsson i Kalmar — jag utgår nu ifrån att han alltjämt har kvar sin anställning i Landsorganisationen eller att han i varje fall har haft den till helt nyligen — arbetar bl.a. för en förbättrad arbetsplatsmiljö åt människorna. Herr Nilsson, det ligger alldeles intill Bromma flygfält — var god och se efter det nästa gång Ni far till Stockholm — ett mycket stort industriområde. Detta industriområde kommer att få en av de sämsta arbetsplatsmiljöerna i Sverige när jettrafiken kommer att inledas. Jag skall se till att det avsnittet av herr Nilssons anförande får spridning på de arbetsplatser som nu skall bära de negativa konsekvenserna av jettrafiken på Bromma. Även om jag har lovat, herr talman, att vara mycket kortfattad och har en viss skyldighet att vara det skall jag till båtnad för herr Nilsson och herr Gustavsson i Ängelholm läsa upp ett kort avsnitt ur en liten skrift som ligger på talarstolen. Där står: ”Antalet bullerskadade människor stiger år från år. Detta beror inte endast på att många skadas av starkt buller på arbetsplatserna. På många gator och längs många vägar har trafikbullret stigit till sådana nivåer att man löper risk för hörselskador. Den själsliga hälsan försämras också av det ständiga bullret. Vilka andra skadeverkningar på människan, som bullret kan leda till, vet man ännu inte tillräckligt mycket om. Djurförsök har emellertid visat att de utdragna explosionerna från överljudsplanen inte endast skadar hörseln utan leder till förstorade hjärtan, mindre binjurar, samt skador på njurar och äggstockar. Djuren visade ingen tendens att vänja sig vid ljudet. Skadorna gick inte tillbaka när man slutade med de starka ljuden. ” Detta, herrar Nilsson i Kalmar och Gustavsson i Ängelholm, står i det miljöpolitiska handlingsprogram som antogs av den socialdemokratiska partikongressen 1968. Kan inte de krav som finns där även gälla områdena i Västerort i Stockholm? Jag är, herr talman, fullt medveten om att det i denna kammare måhända är en majoritet, inte för en rikssyn på Bromma utan för lokala opinioner ute i landet för att behålla Bromma flygplats. Men ju mer vi avlägsnar oss från detta hus i Stockholms stad desto starkare är majoriteten för de riktlinjer som herr Wiklund i Stockholm och jag företräder ute bland den stora breda befolkningen. Så jag kan verkligen säga att i denna stad har ni inte stor anslutning till de synpunkter ni fört fram beträffande Bromma flygfält.

Herr talman! När jag av socialdemokraten Lindkvist blir utnämnd till biträdande kommunikationsminister borde jag väl känna mig ytterligt smickrad. Men med hänsyn till de överslag som han i övrigt gör när han argumenterar för sin sak, som han har all rätt att göra, måste jag ta det berömmet för vad det är. När herr Lindkvist stunden efter som exempel på hur man kan vinna tid genom att använda flyget anför att en politiker skulle ha sagt att de minuter han vinner med att flyga använder han för att kunna vinna väljare, då är han ute på mycket svaga grunder i sin argumentering. Jag underkände inte 1956 års utredning, men jag ville ha sagt vad som hänt på det tekniska området sedan dess. Då var jet detsamma som buller. I dag kan man inte sätta likhetstecken mellan jet och buller, herr Lindkvist. Därför menar jag att det har kommit till andra faktorer, som man bör lägga in när man bedömer 1956 års utredning. Vad landshövdingarnas uppvaktning hos kommunikationsministern beträffar sätter jag, herr Lindkvist, lika stor tilltro till dem oavsett var skrivelsen kommit till. Jag vet inte varifrån den har kommit. Jag tror dock att fem landshövdingar själva kan avfatta en sådan skrivelse, och skulle den vara skriven någon annanstans skulle de inte ställt sig bakom den om den inte vore förenlig med deras uppfattning. Om jag får fortsätta att tillrättalägga de felaktigheter som herr Lindkvist kom med under detta korta inlägg, vill jag säga att jag inte alls var med på Linjeflygsdagen. Men jag har läst vad som sades där av kommunalmän ute från landet. Om Linjeflyg sammanfattat detta i ett kompendium blir yttrandena inte sämre för det. Jag kan gärna åka ut till Västerort och lyssna till opinionen men, herr Lindkvist, gör motsvarande prestation! Åk ut i landet och lyssna till opinionen där, inte bara i Västerort utan på 10, 20, 30 andra ställen ute i landet!
Herr talman! Jag är inte säker på om herr Lindkvist verkligen tjänar sin sak med det sätt varpå han pläderar för den. Jag undrar om han inte är i överkant fördomsfri, när han försöker främja sina syften. Kan herr Lindkvist förklara att denna cirkulärskrivelse från sjunde partikretsen av Stockholms arbetarekommun har spritts till riksdagens ledamöter i riksdagens tjänstekuvert och i postlådorna här ute? Har talmannen gett sitt tillstånd till detta?
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att det är ett misstag som skett. Jag har i eftermiddag beklagat detta för talmannen. Den anmärkningen kan jag således ta på mig. Vi har gjort ett fel, och jag har lämnat talmannen en, som jag hoppas, fullständigt acceptabel redogörelse för det misstaget. Men i övrigt, herr Clarkson, är det som står i flygbladet fullständigt korrekt. Ta intryck av det, så kan vi närma oss varandra när det gäller Brommafältets framtid!

Herr talman! Herr Lindkvists första anförande var egentligen en dödförklaring av inrikesflyget här i landet. Jag förmodar nämligen att såväl herr Lindkvist som herr Wiklund i Stockholm ömmar inte bara för invånarna i Västerort och kring Bromma utan också för de människor som är bosatta vid andra flygfält i landet — de som i stor utsträckning betjänar Stockholms flygfält. Man kan visserligen säga att trafikfrekven sen är betydligt större på Bromma, men å andra sidan skall vi ha klart för oss att de flygfält som används ute i landet i regel är militära flygfält som är upplåtna för civilt trafikflyg. Där har man sannerligen också störningar av jetflygningen. Herr Lindkvist talade mycket ömmande för barn och gamlingar som blir skadade av flygbuller. Det är självfallet beklagligt att sådant förekommer. Den ort jag själv representerar är en järnbruksort. Där finns 200-300 skiftarbetare som får finna sig i att bli störda av jetflygningar av det militära förband som är förlagt dit. De störningar som skulle åstadkommas av denna Fokker F-28 bedömer jag som mycket små. Jag tycker inte att herr Lindkvists påstående om de fem landshövdingarna skall få stå oemotsagt. Dessa fem landshövdingar och de kommunalmän och riksdagsmän som var med dem åkte inte till kommunikationsministern och uppvaktade i eget ärende, inte heller på Linjeflygs uppdrag; de åkte på uppdrag av de kommuner och det näringsliv som dessa kommuner är beroende av för att försöka åstadkomma att antingen Bromma eller något annat näraliggande flygfält kan användas för inrikesflyget. Det är av avgörande betydelse för regionoch lokaliseringspolitiken att vi har snabba och goda förbindelser med Stockholm och övriga handelscentra i landet. Herr Lindkvist läste upp ur en skrift om skador som uppstår på grund av överljudsplanen. Vad jag har mig bekant är F-28 inget överljudsplan och kan alltså inte åstadkomma sådana skador. Jag hemställer till kommunikationsministern att han, när detta ärende skall avgöras, mycket noga tänker på de 700 000—800 000 trafikanter som är beroende av att ha snabba förbindelser med Stockholm.

Herr Bohman har frågat mig, vilka slutsatser ifråga om beskattningen av reklam och annonsering jag drar av nu tillgängliga uppgifter om den hittillsvarande annonsbeskattningen. Herr Bohman ställer frågan mot bakgrund av att tidningar och tidskrifter upplevt en kraftig minskning i annonsvolymen under innevarande år, varvid i flera fall de s.k. andratidningarna inom dagspressen drabbats särskilt hårt. Denna nedgång torde ha sin huvudsakliga orsak i den allmänna avmattningen i ekonomin och i mindre grad i annonsskatten. Verkningarna av denna kan bedömas först längre fram i ett mera normalt konjunkturläge.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det var knappast upplysande, däremot rätt belysande för den ordfattigdom som brukar känneteckna svaren på besvärliga interpellationer. Egentligen var det synd om finansministern att han behövde vänta så länge för att säga så litet inför så få åhörare. Att andratidningarnas aktuella svårigheter sammanhänger med konjunkturavmattningen har ingen bestridit, herr finansminister. Om deras problem huvudsakligen, som finansministern säger i svaret, beror på de svaga konjunkturerna kan diskuteras. Men att sambandet mellan konjunkturer och annonsskatt är utomordentligt olyckligt borde vi kunna vara överens om. Det var ett av argumenten för moderata samlingspartiet när partiet i våras yrkade avslag på förslaget om annonsskatt. Att i ett konjunkturskede som medfört stort inkomstbortfall för tidningarna göra läget ännu värre genom en beskattning av de annonser som i många fall utgör en förutsättning för tidningarnas existens var, menade vi, heltokigt. Vi påminde då om att annonseringen redan före skatten hade minskat med omkring 20 procent, att redan förslaget om annonsskatt måste vara ägnat att öka svårigheterna och att bara en markant konjunkturförbättring skulle kunna i någon mån förebygga de ytterligare olägenheter som skattens införande skulle föra med sig. Våra farhågor har nu besannats. Konjunkturerna och annonsskatten har båda lett till att åtskilliga tidningar i vårt land i dag befinner sig i en nästan katastrofal situation. Finansministern har haft fel beträffande konjunkturutvecklingen, men den frågan behöver vi inte diskutera just nu. Men han har också haft fel beträffande annonsskatten, och det tycker jag att finansminister Gunnar Sträng borde ha erkänt i interpellationssvaret. Men det gör nu inte finansministern. Och finansministern kommer säkert i en eventuell replik att svara mig, att annonsskatten har gjort det möjligt att få in medel som stöder andratidningarna och att de här tidningarna alltså skulle ha haft det värre utan sådan beskattning. Nu finns det inte ett sådant samband, eftersom det stöd som pressen behöver inte nödvändigtvis måste tas ut genom en annonsskatt, som ju innebär att man ger med ena handen och tar tillbaka med den andra. Och inte blir det bättre av att man tar tillbaka mera än man ger, vilket är konsekvensen av att skatten indirekt drabbar just de tidningar som man ville stödja. Det är alltså inte otroligt att pressen totalt sett i dag skulle ha befunnit sig i ett bättre ekonomiskt läge utan både presstöd och annonsskatt. Det är inte svårt att gissa att finansministern kommer att bestrida det här påståendet. Det har, kommer väl finansministern att säga, enbart sin rot i ”herr Bohmans fantasi”. Får jag därför återge ett par aktuella tidningsuttalanden, som jag för säkerhets skull har hämtat ur den socialdemokratiska pressen.

Annonsskatten har kommit till för att få andratidningen att överleva men det blir förstatidningen som till slut står som segrare i kampen om annonsmillimetrarna.” Värmlands Folkblad den 23 november: ”Minskningen sedan fjolåret uppgår i genomsnitt till ungefär 15 76, men det finns tidningar som drabbats mycket hårdare av konjunktursvackan. Annonsskatten är också en negativ faktor. De farhågor som uttalades från många håll när den skatten beslutades har tyvärr visat sig vara motiverade. Inte minst har de s.k. andratidningarna råkat illa ut.” Värmlands Folkblad dagen därefter: ”Annonsminskningen har drabbat alla, sannolikt stimulerad av den tokiga annonsskatten. Inga tidningar ville ha den skatten. De befarade på goda grunder att den i första hand skulle försvåra läget för de företag som redan förut hade det besvärligt och som statsmakterna förklarade att de ville hjälpa. Farhågorna har besannats. Mycket tyder på att det förhåller sig så.” Den kritik som vi i våras riktade mot det här förslaget har alltså bekräftats av verkligheten. Våra farhågor — som vi uttryckte i vår motion och som jag förde fram här i riksdagen, för övrigt i debatt med finansministern — har infriats, nämligen att just den press som regeringen ville hjälpa genom sitt förslag rent av skulle bli den som hårdast drabbats, därför att annonssörerna genom de högre kostnaderna har begränsat och koncentrerat sin annonsering till de mest effektiva annonsorganen. Det är mot andratidningarna som annonsskatten har slagit allra hårdast. Det är ingen hemlighet att Svenska Dagbladet i Stockholm fått se sina annonsintäkter krympa mera än konkurrenten Dagens Nyheter. Det är heller ingen hemlighet att Aftonbladet förlorat mera än Expressen, att Arbetet i Malmö gått tillbaka mera än Sydsvenska Dagbladet, att Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning har utomordentligt stora problem jämfört med Göteborgs-Posten. Och den här trenden går igen över hela landet. Alla tidningar har fått minskade annonsintäkter, men värst har andratidningarna drabbats. Presstödet har visat sig inte kunna kompensera den försämring som drabbat andratidningarna. Det finns, herr finansminister, anledning att inför de här realiteterna påminna om vad en av finansminister Strängs egna — Ragnar Furbo i Värmlands Folkblad — skrev i våras: ”De teoretiska begåvningarna i kanslihuset har aldrig hittat på något värre. Kan de övertyga riksdagen om annonsskattens förträfflighet lika lätt som de tycks ha övertygat herr Sträng, så är det fara värt att den fortsatta avlivningen av tidningarna i landet sker med statliga bidrag.” Det är besynnerligt att finansministern och de teoretiska begåvningarna i kanslihuset — för att använda formuleringen i Värmlands Folkblad — ännu inte har dragit några slutsatser av vad som har hänt. Det är ”för tidigt”, menar finansministern i svaret i dag. Skall andratidningarna dö innan herr Sträng är beredd att dra slutsatser? Finansministern borde ju vara i allra högsta grad uppmärksam inte minst därför att finansminister Sträng just nu går och funderar på en allmän reklamskatt, trots att erfarenheterna av annonsskatten talar för dess slopande, inte för att göra en reklambeskattning generell. Lika tokigt som det var att försöka ”uppmuntra” tidningarna genom en annonsskatt under en lågkonjunktur, lika tokigt tycks det mig vara att i samma konjunkturläge införa en allmän reklamskatt, som måste verka avhållande på en försäljningsstimulerande reklam och i varje fall leda till högre priser för konsumenterna. En begränsning av reklamen i allmänhet leder säkerligen till en ytterligare koncentration av reklaminsatserna, som också den måste befaras drabba andratidningarna. Nu är som bekant finansministern optimistisk inför nästa års konjunkturer. Det har finansministern varit hela året, och någon gång måste ju konjunkturerna vända. Kommer det att innebära — frågar man sig — att annonserna kommer tillbaka? Kommer med andra ord den koncentration av annonser till förstatidningarna, som annonsskatten har medfört, att relativt sett minska och andratidningarna få sina annonser tillbaka? Jag tror inte det. Och det finns ännu mindre anledning att tro det, om man ovanpå de tidigare kostnadsuppdrivande åtgärderna får en allmän reklamskatt. Jag skulle här i kväll vilja vädja till finansministern att ge upp prestigen och verkligen förutsättningslöst ta del av det material som i dag står till förfogande och som belyser vad annonsskatten har inneburit — jag antar att Tidningsutgivareföreningen kan förse finansministern med tillräckligt sifferunderlag — och sedan dra de riktiga slutsatserna av det materialet. Kärnfrågan kvarstår under alla förhållanden — och den var vi ju alla överens om här i våras — nämligen att försöka hejda tidningsdöden, att ha kvar den mångsidiga press som demokratin behöver för att kunna fungera. Vi har alltså ett gemensamt intresse att vidta åtgärder för att ge vår fria tidningspress existensmöjligheter. Så långt var vi fullt överens. Vad jag och mitt parti vände oss emot var presstödets utformning, bl.a. den uppenbara favoriseringen av framför allt den socialdemokratiska pressen. Och den uppfattningen har vi fortfarande kvar. Det ökade stöd pressen behöver i dag måste alltså utformas på ett annat sätt. I år har — säger Ragnar Furbo i Folkbladet nu i höst — ”presstödet på ett ungefär motsvarat annonsminskningen och kostnadsstegringarna. Tidningarnas situation är följaktligen i stort sett likadan som den var när riksdagen fattade sitt uppmärksammade beslut.” Och Furbos slutsats är att om riksdagen inte gör någonting ”kan det hända att 1972 blir ett dödens år för den svenska pressen”. Och vad sker nu, herr finansminister? Har den kommitté tillsatts, som konstitutionsutskottet föreslog i våras för att följa upp presstödet och föreslå åtgärder, eller har den beställningen, liksom vissa andra, fått ligga obehandlad i kanslihusets skrivbordslådor? Och medan det övervägs vad som bör och kan göras, kvarstår annonsskatten med de allvarliga konsekvenser som jag här har påvisat. Det är inte rimligt att ha en sådan beskattning kvar medan det grubblas över vad som skall göras för att behålla en fri press. Här kommer naturligtvis också sysselsättningsfrågan in i bilden. Åtskilliga tidningar har som bekant haft anställningsstopp i år. Det gäller inte minst veckopressen, vars annonsering har belagts med högre skatt än dagspressens och där nedgången i annonsvolym varit ännu kraftigare. De som utexamineras från journalisthögskolorna möter i dag mycket stora svårigheter att få jobb. Och motsvarande problem föreligger inom typografbranschen, som säkerligen kommer att få det ännu värre om en allmän reklamskatt införs. Risken för att tryckning av reklamalster i framtiden kan förläggas utomlands skall man nog inte förringa — det går ut över arbetstillfällena här hemma hos oss. Herr talman! Annonsskatten som sådan är väl ur statsfinansiell synvinkel egentligen ingen stor fråga. Om jag inte minns fel beräknas den inbringa 48 miljoner kronor för det här budgetåret. Blir det så mycket, herr finansminister? Och det förefaller som om den tilltänkta reklamskatten inte heller den kommer att inbringa några betydande belopp. Att en reklamskatt i varje fall måste medföra statsutgifter för administration och kontroll och nya tjänster är väl ändå obestridligt, och vid en summering av vinster, förluster och nackdelar skulle man väl kunna diskutera om saldot av en dylik beskattning blir sådant, att man därur kan hämta argument för en ny beskattning av de viktiga element i marknadsföringen som reklamen trots allt utgör, vad man än må tycka om den i övrigt. Jag skall inte i det här sammanhanget, herr talman och herr finansminister, ta upp en debatt om tryckfriheten. Det vore väl att i den här sena timmen i onödan oroa och irritera finansministern. Men oberoende av grundsyn utgör trots allt annonsskatten ytterst en beskattning av det fria ordet, eftersom den drabbar ekonomin hos den press som är det fria ordets viktigaste förmedlare. Om det förhåller sig på det sätt som jag påstår — och det gör det, vilket bekräftas av andra som har materialet närmare än vad jag har — att annonsskatten leder till en koncentration av annonserna, som i sin tur omöjliggör för många tidningar att leva vidare, då är annonsskatten det fria ordets fiende. Herr finansminister Gunnar Sträng! Pröva om den sista raden i interpellationssvaret till mig. Gör en bedömning, en egen bedömning, med hjälp av tillgängligt material redan nu av annonsskattens konsekvenser. Vänta inte till ”längre fram”. Vänta inte till ett ”mera normalt konjunkturläge”. Bedömningen blir säkerligen inte lättare då. De konsekvenser som gör sig gällande med en påtaglig tendens kommer att kvarstå även då konjunkturerna vänder. Lägg prestigen på hyllan och ta bort annonsskatten redan i den statsverksproposition som finansministern just nu håller på och sliter med. De 40 miljoner som annonsskatten kan kosta statskassan är trots allt mindre betydelsefulla än vad en levande och fri tidningspress är.

Herr talman! Jag kan när det gäller frågan om enbart annonsskatt i huvudsak instämma i de synpunkter som herr Bohman här har fört fram, inte minst för att spara tid vid den här timmen. Pressen har ju kommit i alldeles särskilda svårigheter på grund av annonsskatten, som herr Bohman sade och som jag i likhet med honom under våren i debatten om annonsskatten förutsåg. Vi kritiserade ju också starkt annonsskatten just därför. Alla tillgängliga uppgifter nu tyder ju också på att vi då hade rätt. Svårigheterna kan också uppenbarligen vara så stora att de inte ens är kompenserade av presstödet. Det finns därför enligt min mening anledning att i det här sammanhanget titta litet också på tillämpningen av de i hast hopkomna reglerna om presstöd, och jag gör det, herr talman, med tanke på att de här frågorna från början så intimt har kopplats ihop med varandra. I kungörelsen om presstöd finns det en relativt imponerande definitionslista. Men ingen skall tro att den i tillämpningen har räckt särskilt långt. Det otillräckliga förarbetet till propositionen har lämnat många frågor öppna. Det framgår också av presstödsnämndens protokoll att man inom nämnden genom enkla beslut har fått knäcka en rad principfrågor, som rimligen borde ha varit avklarade redan i förarbetena. Det gäller t.ex. tidningar som utkommer i flera editioner under samma namn, tidning som övergått till att bli en sidoedition, hur det redaktionella innehållet skall bedömas i två tidningar som skall anses som en, hur pappersförbrukningen skall beräknas för en huvudtidning med sidoeditioner, hur en tidning skall styrka sina uppgifter, vem som skall betala, vilken tid kriterierna för produktionsbidrag skall avse och mycket annat. Det finns andra öppna men viktiga frågor som inte gärna kunnat besvaras genom ett enkelt principbeslut. Hur långt sträcker sig t.ex. den generösa tillämpning som riksdagen anvisade i fråga om möjligheterna för förstatidning, som inte är andratidning, att få bidrag? Vi vet i alla fall nu att en differens på bara 700 exemplar i en upplaga på över 31 000 inte ansetts liten nog för att sätta generositeten i kraft. Vi vet att ibland förhållandena enbart under nästföregående år är avgörande, ibland förhållandena under en historisk period. Vi vet också att möjligheterna att ibland göra jämförelser på utgivningsorten och ibland inom hela spridningsområdet kan leda till resultat än si och än så. Det är enligt min mening en orimlig ordning. Med så oklara riktlinjer som presstödskungörelsen ger kan man inte undvika att hamna i ett tyckande hit och dit, hur stora ambitionerna att vara rättvis och rätlinjig än är hos dem som skall tolka reglerna. Att människor får tillfälle att tycka till i olika riktningar kan ju vara både underhållande och fascinerande, men att detta skall vara möjligt i ett sammanhang där tyckandet kan få avgörande ekonomiska konsekvenser för ett företag, trygghetskonsekvenser för enskilda människor och konsekvenser för det fria ordet är fullständigt oacceptabelt. I våras tillhörde jag den stora grupp, representerande mycket olika meningsriktningar, som kritiserade det slarvigt hopkomna paketet om annonsskatt och presstöd. I dag vet jag med så mycket större säkerhet än då hur dåligt genomtänkta och ofullkomliga presstödsreglerna är. Det kan inte få fortsätta att stora pengar betalas ut mer eller mindre på lösa boliner. Vad vet vi om vilka negativa konsekvenser för det fria ordet som vi har åstadkommit på en del håll? Och har vi t.ex. åstadkommit någonting för att vidga presskören på s.k. entidningsorter? Hur blir den samlade effekten av annonsskatten och presstödet, och hur kommer tidningsstrukturen efter någon tid att se ut? Nu måste jag hålla även riksdagsmajoriteten i våras räkning för att man inte utan vidare viftade bort de ändringsförslag som fanns i olika motioner. Tvärtom ville man förorda att en kommitté med representanter även för pressen skulle tillsättas för att studera effekterna, följa utvecklingen och föreslå ändringar, och i den kommittén skulle man också överväga förslag från motionerna. Detta blev riksdagens beslut, som man har givit Kungl. Maj:t till känna, som det heter. Och jag frågar nu i likhet med herr Bohman: Vad har hänt? Ingenting! När tänker finansministern tillsätta den kommittén? Det finns verkligen material att gå igenom för en sådan kommitté. Man borde i den kommittén ha arbetat, så att det hade funnits ett underlag för arbetet under nästa år. Eller skall tyckandet fortsätta? Finansministern sade i vårens debatt, att om det är fråga om ett kinkigt lagstiftningsproblem bör man ha ett remissförfarande av ärendet. Presstödskungörelsen innehåller regler med djupgående verkningar, i vissa hänseenden väl så betydliga som många lagstiftningsfrågor. Det finns all anledning att påskynda en sakkunnig penetrering av hur reglerna i detalj skall fungera. Inget utrymme bör lämnas för godtycke. För att åstadkomma detta behövs betydligt mer sakkunskap i förarbetet än man använde sig av före vårens beslut. I den stora debatten om förenlighet eller icke förenlighet med tryckfrihetsförordningen sade finansministern att om man med skatten ställer till konkurs för vissa företag, då kan man tala om att man kommer i konflikt med tryckfrihetsförordningen. Jag förutsätter att det uttalandet gör det särskilt intressant för finansministern att undersöka hur verkningarna i de enskilda fallen har blivit av den blandning av stöd och belastning som blev följden av vårens beslut. Att nedgången i konjunkturen har haft sin betydelse, som finansministern säger i svaret till herr Bohman, är väl obestridligt. Men skatten har troligen stått för den huvudsakliga negativa effekten. Att de som skulle stödjas också har drabbats är väl nu helt klart. Hur presstödet tillsammans med annonsskatten förändrat marknaden och konkurrensförutsättningarna är ännu inte klarlagt, men det måste väl vara angeläget att få ett sådant klarläggande. I varje fall känner jag det som mycket angeläget för att presstödsnämnden skall kunna överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Utan en sådan överblick och utan fasta regler är, herr talman, arbetet i en sådan nämnd icke förenligt med ett gott samvete.